Herr talman! Jag skall börja mitt inlägg med att hjälpa kommunikationsministern med att hitta rätt i de beslut som fattades av den tidigare, socialdemokratiska regeringen om Bromma. Jag hade för en tid sedan tillfälle att lyssna på Bo Turessons diskussion med Svante Lundkvist här i kammaren. Vi fick då höra att den gamla regeringen inte fattat något formellt beslut om att Bromma skulle avvecklas. I eftermiddags sade Bo Turesson att regeringen i sitt beslut 1972 hade använt ordet bör och att det var en oklarhet i regeringens ställ — Nr 53 ningstagande. I själva verket var det så, Bo Turesson, att när beslutet Torsdagen den fattades den 30 juni 1972 visste regeringen inte exakt när avvecklingen 15 december 1977 av flygtrafiken på Bromma skulle ske. Men den 19 november 1975 fattade = regeringen följande beslut enligt det pressmeddelande som då lämnades = Flygplatsfrågan i ut: Stockholmsregio ”Regeringen har beslutat att Linjeflyg AB:s flygverksamhet på Bromma nen flygplats skall vara i sin helhet avslutad senast den 1 juli 1977.

Jag har lyssnat på debatten i nära fyra timmar, och jag har lagt märke till att utskottet i debatten glatt kammaren med en betydande sakkunskap. Vi som följt den här debatten utanför trafikutskottets utskottslokaler kan bara konstatera att Brommafrågan kom i ett nytt läge när majoritetsförhållandena ändrades i riksdagen efter valet 1976. I den nya borgerliga regeringen blev Bo Turesson kommunikationsminister. En av hans första åtgärder blev beslutet att ånyo utreda Bromma flygplats. Inte så att utredningen skulle arbeta förutsättningslöst eller med parlamentariskt inslag av sedvanlig modell. I stället skulle utredningen bindas till att föreslå åtgärder för att, som det hette, i någon form behålla Bromma flygplats för den framtida flygtrafiken. En person skulle ensam svara för utformningen av de i direktiven förhandsbeställda resultaten. På så sätt slapp man att redovisa delade meningar på utredningsnivå. Själv fick jag en förhandsinformation av Rolf Clarkson i detta hus dagen innan kommunikationsministern meddelade att en utredning skulle tillsättas. Medvetenheten om att Turesson skulle låta utreda Bromma flygplats gjorde Clarkson mycket förtjust — och jag förstår honom, så ihärdigt som han och andra moderater arbetat för att i framtiden trafikera Bromma flygplats. Vad Clarkson sade åt mig stämde precis — för ovanlighetens skull, höll jag på att säga. I samband med invigningen av terminalen på Arlanda kunde Turesson förtjust meddela att Brommafrågan skulle utredas på nytt. Samtidigt sade han att flygplatsen skulle behållas för den fortsatta flygverksamheten. Den här uppläggningen var precis motsatt den som den socialdemokratiska regeringen och riksdagsmajoriteten hade beslutat om. Och det må så vara. Men Turesson nöjde sig inte med att låsa utredaren till ett i förväg bestämt förslag. När utredningen var klar var det lika bråttom. Remisstiden inträffade under högsommaren, och någon förlängning 155 av remisstiden kunde det inte bli tal om. Allt skulle gå i en flygande fläng. Kommunikationsministern fick i utredningen vad han begärde — inte bara ett förslag om att behålla Bromma flygplats, vilket ingick i förutsättningarna, utan också ett slags underlag för en utbyggnad av Bromma flygplats för kommande decenniers storflyg. I flygande fläng har utredaren, omgiven av experter av de mest skiftande slag och kvalitet, rafsat ihop ett material som i stort sett innehåller vad andra tycker. Tiden har varit för knapp för ett seriöst och trovärdigt utredningsarbete. Mina socialdemokratiska partivänner i trafikutskottet har punkterat den propositionsdel som anknyter till kommunikationsministerns förslag om fortsatt flyg på Bromma. Till detta vill jag bara lämna några kommentarer dels därför att jag följt frågan under åratal, dels därför att jag varit med i referensgruppen. Håller man sig till den sammanfattning som inleder propositionen kan man närmast få den uppfattningen att Bo Turesson ber riksdagen om lov att spatsera från sitt kansli till stadshuset i Stockholm för att med den politiska ledningen tala om möjligheterna att förlänga avtalet mellan staten och Stockholms kommun om Bromma flygfält. Som alla numera vet är detta avtal giltigt under 50 år och löper ut den 31 december 1996. Det finns ingen förlängningsklausul i detta avtal. Om avtalet skall förlängas är det inte riksdagen som är den primära beslutsfattaren. Det är Stockholms kommun och i vidare mening också länets landsting. Och om Stockholms kommuns och landstingets allmänna inställning till fortsatt linjetrafik på Bromma kan det väl inte längre råda någon som helst tvekan. Man kan sitt Bromma flygfält alltför väl, vet om dess nackdelar för befolkningen och nyttan av att ge Västerort med omgivningar en godtagbar miljö. — Naturligtvis räknar jag inte in moderaterna i detta sammanhang. Många har därför ställt sig frågan: Vad beror det på att Bo Turesson inte startat sin aktivitet för att behålla Bromma med en överläggning med Stockholm och länets landsting? Först när avtal kan slutas om Brommafältet är det någon mening att ha ett material om hur flygfältet skall planeras. Här har vi nu ett omfattande material som — om man genomför förslagen i det — innebär en kraftig utbyggnad och som innehåller väldiga ombyggnadsoch nybyggnadsplaner. Ett genomförande av förslaget kommer att rasera vitala delar av bostadsbeståndet och de intill flygplatsen belägna, vackra och välskötta koloniområdena. Det är detta det handlar om. Vad tjänar det till att utredaren låtit räkna fram nya minuttabeller om fördelaktigheten av att från vissa platser i Stockholm snabbare nå Bromma än Arlanda eller att man får en teoretisk undervisning om hur störd man blir under antagna och helt obevisade förhållanden? Vad gör de ekonomiska, helt skissartade kalkylerna för nytta när man inte tar upp totalkostnaderna? Vad kostar det exempelvis landstinget att anlägga en T-banegren till Bromma storflygplats? Vad kommer det att kosta Stockholm att vidga gatunätet för att ge plats åt allt stridare trafikströmmar till och från den nya storflygplatsen? Sådana krav ställs ju på Stockholms kommun och landsting. Och hur tänker Nr 53 statsmakterna att man skall ordna en befarad utflyttning från bostadsom Torsdagen den rådena, för vilka inte — i konkreta former — kunnat utlovas miljövänligare 15 december 1977 planer? Vad sker om exempelvis 50 96 av de boende i dessa områden = tvingas flytta och övriga väljer att stanna kvar? Hur skall förvaltningen = Flygplatsfrågan i och den sociala och den kommersiella servicen skötas? Och hur kan = Stockholmsregioen myndighet — i detta fall självaste regeringen — ens komma på tanken = nen att folk som under merparten av sitt liv bott och verkat i detta område skall behöva fly undan för att ett begränsat antal medborgare spar så och så många minuter i förhållande till Arlanda? Det är, herr Turesson, folk — ofta äldre människor — som har byggt upp det svenska samhället och som har levt ihop med flyget under många år och som trott på politikerna när beslut har fattats att trafiken på Bromma flygplats skall avvecklas. Vad är det för fel på Sverige som låter en borgerlig regering skapa ett sådant klimat av spänning och motsättningar när kravet på en acceptabel samhällsmiljö borde vara en grundläggande rättighet i alla civiliserade samhällen? Kommunikationsministern har funnit att remissinstanserna till övervägande del vill ha flyget kvar på Bromma. När Bo Turesson hade sin presskonferens inför regeringsförslagets överlämnande till riksdagen sade han att dessa remissinstanser ”ville ha så mycket flyg som möjligt på Bromma” och att detta i första hand var ”ett intresse för regionerna ute i landet”. Den debattformen känner vi igen. De som berörs av Brommaflygets olägenheter måste enligt det här resonemanget vara beredda att offra en del av sin livsmiljö för att vissa grupper skall kunna flyga på Bromma. Det är kontentan. Det är ganska cyniskt. Men man har uppenbarligen inte anlag för att erkänna miljön som betydelsefull, och då hjälper inga argument av det här slaget. Många glömmer helt bort att frågan om Bromma flygfält i sin trafikpolitiska betydelse är helt ovidkommande. Det finns plats för trafikflyget på Arlanda. Det helt primära och det för mig och många andra helt avgörande är den livsmiljö som folk har rätt att ställa krav på. Socialstyrelsen, naturvårdsverket, planverket och Stockholms miljöoch hälsovårdsnämnd, som utan tvivel är den främsta expertisen på det här området i landet, är motståndare till regeringsförslaget. På samma sida ställer rader av organisationer upp. Det är fackföreningar, politiska organisationer, hyresgästföreningar, villaföreningar och andra intresseorganisationer. Inom bullerzonen från Bromma finns fyra sjukhus, ett stort antal arbetsplatser där åtskilliga i området bosatta har nattarbete, och där finns ett stort antal skolor och bostadsområden. Och Brommaflygets företrädare har tvingats att steg för steg erkänna att behovet av en bättre miljö i området kanske ändå är viktigt. Det är en utveckling från öppen nonchalans till ett successivt medgivande av att problemet finns där. Men det har skett motvilligt inför en rad sakligt underbyggda argument, som i längden inte har kunnat ifrågasättas. Man har då förstått att — åtminstone 157 av strategiska skäl — tala vänligt om miljön. Men favoritämnet är inte människornas hälsa utan tilliten till tystare, miljövänligare plan, som skall komma om vi bara ger oss till tåls. Varför finns det då inga konkreta besked om dessa tysta plan i regeringens förslag? Det har sagts här i kväll att det finns tysta plan. Men man har glömt att tala om att de tysta plan som har rekommenderats - mycket seriöst f.ö. —- av en enskild person i Brommaområdet vill Linjeflyg inte ha i trafik, av lönsamhetsskäl och därför att de inte passar in i företagets planering och arbetsformer. Det talas i utredningsmaterialet om att man kan få tystare plan i produktion, att fabrikerna arbetar med problemet och att man kan byta ut motorerna i exempelvis Fokkrarna, men att det kostar mycket pengar. Vi har fått höra att det kommer tystare plan som inte innebär någon sanitär olägenhet redan omkring 1980. Detta är ju allmänna fraser, som inte blir trovärdiga förrän påståendena konkretiserats. Jag sätter inte i fråga möjligheten att producera tystare plan — fattas bara annat. Men ännu så länge är dessa löften myntade i flygfabrikernas informationskontor. Utredaren har förmedlat dessa uppgifter — för säkerhets skull försedda med försiktiga kommentarer. Vi har under många år hört talas om tystare plan på Bromma. Det sade man när Fokkern sattes in sommaren 1973. Då informerade Linjeflyg hushållen i Västerort i Stockholm medelst en trycksak på vilken bullergränserna var utsatta. Det verkade ju bra. Men verkligheten blev en annan. Det går inte att förmedla fabrikernas material så aningslöst som sker också i detta fall. Visst finns det remissinstanser som vill ha Bromma kvar. Helt naturligt ställer luftfartsmyndigheterna, Linjeflyg, allmänflygets organisationer och flera länsstyrelser upp på ett sådant krav. Det är ju fråga om partsinlagor. Också handelskamrarnas roll är väl känd, för att nu inte tala om Svenska arbetsgivareföreningen.

Länsstyrelsernas remisser, dvs. remisserna från de länsstyrelser som under olika majoritetsförhållanden uttalat sig för att Bromma skall byggas ut, har i departementet åsatts ett högt bevisvärde. Detta har ju sin förklaring. Vi får ständigt veta att Bromma flygplats är till för landsorten. Men vissa av remisskällorna röjer motiven. På hemmaplan — antingen i en kommun eller i en region — har man med friskt mod och med kommunens medel skaffat sig en flygplats. Vi har i det här landet ett stort antal flygplatser, som bekostats och drivs med stora summor ur det allmännas kassaskrin. Jag har granskat en förteckning över dessa flygplatser och kan lätt konstatera att det är stora pengar som kommunerna investerat. Inte så sällan ligger flygplat serna förhållandevis nära varandra. Det senaste tillskottet lär bli Vinäs — Nr 53 flygplats i Mora kommun, där de borgerliga partierna har drivit igenom Torsdagen den beslutet om en ny flygplats. Denna flygplats anläggs bara litet drygt 2 15 december 1977 mil från Orsa kommuns flygfält. när Bromma i Stockholm har kopplats till dessa flygplatser. Försvinner = Flygplatsfrågan i Bromma kanske kommunalmännen står där med sin tvättade hals. Det — Stockholmsregioär bra med kommunal självbestämmanderätt, men från landets synpunkt — nen är det betänkligt att det byggs flygplatser, som vi inte kommer att ha någon framtida användning av. Tidpunkten bör nu vara inne för att få fram en övergripande trafikpolitik så att vi satsar våra resurser där de bäst tjänar det kollektiva trafiknätet. Det har gjorts ett stort nummer av att anställda på Bromma flygplats —- genom namninsamling och uttalande — vill ha flyget och sina anställningar kvar i orubbat skick. I eftermiddags drog Bo Turesson en lans för, som han sade, denna grupp som ingen tänker på. En uppvaktning häromdagen väckte stor uppmärksamhet i såväl radio som regeringstrogna massmedia. Jag tycker personligen att det är bra att de anställda framträder och säger sin mening. En utflyttning av flyget till Arlanda får dessa konsekvenser. Men tidigare har grupper av anställda flyttats från Bromma till Arlanda utan att någon reagerat på arbetsplatsen. Varför man har samlat in en tredjedel av namnen på Lintaverken har jag däremot svårt att förstå. De berörs ju inte av flyttningen. Jag stöder mig här på ett uttalande som direktör Knut Hagrup gjorde inför företagsnämnden i Stockholm den 12 mars 1975 där han gjorde helt klart att en utflyttning av Linjeflyg till Arlanda inte alls berör verksamheten vid Lintaverken. Jag har nu anfört de skäl som jag tycker väger tyngst mot regeringsförslaget. Jag skulle kunna göra två tillägg. Det första gäller säkerhetsfrågorna kring flygverksamheten. Jag sade i debatten i denna kammare den 24 april 1975 att många — särskilt äldre — kände oro för den ständiga flygverksamheten och upplevde det som obehagligt ur personlig säkerhetssynpunkt. Efter den tragiska januariolyckan i år har denna oro tydligen förstärkts. Alltjämt behandlas ett antal människor — varav merparten är barn — för den psykiska chock haveriet medförde. Jag tar nu inte fram detta som ett generellt argument mot flygaktiviteter utan närmast därför att Lars Schött den gången kallade mitt inlägg för en skräckskildring. Nu undrar jag — stillsamt som alltid — vilken etikett herr Schött ämnar sätta på denna påminnelse om att det i tätbebodda områden kan ge starkare psykiska utslag hos enskilda människor när flyghaverier inträffar av den tragiska omfattning som jag här har refererat. Det andra jag vill nämna är några rader ur en skrivelse som har kommit till samtliga riksdagsledamöter i Västerort från Sundby egnahemsförening. Föreningens medlemmar bor i ett välvårdat småhusområde i flygplatsens närhet. Det är människor från vardagslivet i vanliga löneinkomstlägen som nu känner sin miljö på allvar hotad. Jag citerar sista stycket i detta brev: ”Riksdagen har ju tidigare beslutat om nedläggning 159 av Bromma flygplats. Flera riksdagsmän och lokalpolitiker tillhörande olika politiska partier sade sig ju före valet stå fast vid detta beslut eller åtminstone vid beslutet att flytta den störande flygtrafiken. Vad är vallöften värda?” Ja, herr talman, vad är vallöftena värda? Det kommer att bli en kinkig fråga att besvara för i varje fall de Stockholmspolitiker som varit med om att grundlägga en massiv opinion mot Brommaflyget i Stockholms västra förorter och som kunnat göra det på goda grunder i vetskapen om att besluten i Stockholms miljöoch hälsovårdsnämnd burits upp av en enhällig nämnd, oavsett partifärg. Det återstår att se vilka från folkpartiet och centern som alltjämt ställer upp på befolkningens sida gentemot de mäktiga — av de nuvarande statsmakterna omhuldade — flygintressena. Mot den bakgrund jag här angivit måste vi säga nej till regeringsförslaget och stödja den socialdemokratiska reservationen. Vi skall komma ihåg att Bo Turesson och hans närmaste män — herrar Clarkson, Schött och Lothigius — ingalunda bär några segerhuvor. De är reträtternas män. Det är möjligt att man i nuläget räddas av en parlamentarisk majoritet — det återstår att se i voteringen. Men jag tror att jag kan lova Bo Turesson en sak: I så fall blir det en pyrrusseger. Herr talman! Kampen om Bromma flygfält går då in i en ny fas. Det blir ett av de stora ämnena i den valrörelse som stundar inför 1979 års val. En förlust i dag gör oss ännu mer beslutsamma att efter kommande regeringsskifte se till att Bromma flygfält blir flygfritt. För den händelse Bo Turesson vid den tidpunkten alltjämt befinner sig i regeringen är han välkommen till Västerort för att på ort och ställe berätta varför han nu sviker folkflertalet för fåtalets intressen.

Herr talman! Oskar Lindkvist har en karriär bakom sig i denna kammare som en framstående opinionsbildare när det gäller avvecklande av Bromma flygplats. Det är med föga dold tillfredsställelse jag i kväll konstaterar att han i den rollen har krympt avsevärt. Jag vill i alla fall ha sagt att medan Oskar Lindkvist har framställt sig och framställer sig som talesman för en mäktig majoritetsopinion, så är jag lika övertygad om att den opinion jag företräder, nämligen opinionen för bevarande av Bromma flygplats, är mycket större. Det bygger jag, Oskar Lindkvist, på många kontakter, många samtal, deltagande i möten ute i Bromma och Västerort. Där är det en kraftig lokal opinion som inte finner det förenligt med sina intressen att lägga ned Bromma flygplats — det är jag övertygad om. Det är alltså här inte fråga om — det betygar jag — att tjäna storfinans-, näringslivseller andra intressen. Det är fråga om att svara mot den som jag tror stora, breda majoriteten i Västerort.
Herr talman! Jag vet inte på vilka grunder som Rolf Clarkson pratade Torsdagen den om att det finns en mäktig opinion ute i Västerort för att få behålla 15 december 1977 Bromma. Att det finns en opinion där som är förhållandevis liten kan — jag medge, och det är den riktiga beskrivningen. Men de stora opinionerna — Flygplatsfrågan i som ligger på folkrörelsenivå, Rolf Clarkson, är i stor majoritet. Det Stockholmsregioär vanligt folk som vill ha en godtagbar samhällsmiljö ute i dessa om = nen råden. Kan Rolf Clarkson nämna en enda folkrörelseorganisation ute i landet som har begärt att Bromma flygplats skall vara kvar? Om det är möjligt att komma med ett enda namn på någon annan instans än länsstyrelser och företagare, så är jag tacksam att få den uppgiften. Förhållandet är nämligen det, att här är en öppen klyfta mellan dem som företräder flygets och i vissa fall också sina egna intressen och dem som anser att de vill bli delaktiga av den samhällsmiljö som vi i de politiska partierna ofta talar om att vi vill ge det svenska folket.
Herr talman! Nära 10 000 anställda och deras anhöriga vid Bromma flygplats och företagen som verkar inom den är absolut och enstämmigt, såvitt jag förstår, för ett bevarande av Bromma flygplats. Opinionsundersökningar som har företagits — låt vara icke vetenskapligt upplagda men dock genomförda i ett försök att utröna opinionen i Bromma — har givit vid handen att 90 96 vill ha kvar flygplatsen.
Herr talman! Den undersökning som Rolf Clarkson modigt nog talar om saknar varje vetenskapligt intresse. Den genomfördes under den period när det rådde strejk på Linjeflyg i Stockholm. Det skulle vara överraskande om det finns någon annan än Rolf Clarkson som tror att den egendomliga undersökningen har någon som helst betydelse. Vidare nämnde inte herr Clarkson någon enda folkrörelseorganisation ute i landet som uttalat sig för att behålla Bromma flygplats. Det tyder ju på att det inte finns någon sådan folkrörelseorganisation. Och slutligen sade Rolf Clarkson att det var tusentals anställda som ville stanna kvar. Vi har gjort en undersökning i Stockholm bland dem som kan komma att beröras av en utflyttning till Arlanda; det rör sig om drygt tusentalet anställda. Låt mig säga, herr Clarkson, att det är långt ifrån alla anställda som deltar i arbetet med att få stanna kvar på Bromma flygplats.

Herr talman! Låt mig först erinra om den där politiske talaren som en gång före ett offentligt möte skrev i marginalen till sitt manuskript: 161 Svaga argument, höj rösten! Skillnaden mellan denne man i det förgångna och Oskar Lindkvist är att Oskar Lindkvist bullrar hela tiden medan han talar. Oskar Lindkvist efterlyste en folkrörelse som vill ha kvar Bromma. TCO är en, om nu Oskar Lindkvist räknar den organisationen som folkrörelse. I sitt anförande återkommer Oskar Lindkvist till den gamla myten om regeringsbelslutet att Bromma skulle upphöra som inrikesflygplats. Jag har ett par gånger försökt att avliva den från den här talarstolen, men den tycks vara seglivad. Den 13 november 1975 hade regeringen att behandla en fråga om besvär i fråga om trafik med flygplan av typ Fokker F-28 på Bromma flygplats. Det var ett beslut som var meddelat av luftfartsverket. Det överklagades av Stockholms miljöoch hälsovårdsnämnd. Samma skrivelse upptog även besvär från andra partikretsen av Stockholms arbetarekommun, Bromma kyrkas villaägareförening, Bällsta trädgårdsstadsförening, Knut Andersson, Bromma, Karin Brante, Bromma, samt Oskar Lindkvist, Vällingby. Jag läser nu direkt ur regeringsprotokollet. Över strecket redovisas vilka remissyttranden som har inhämtats och under strecket står: Regeringen lämnar besvären utan bifall. I klartext innebär det att Linjeflyg fick tillstånd att intill den 1 juli 1977 flyga på Bromma flygplats med Fokker F-28 i viss omfattning. Det gällde visst tre flygplan. Detta regeringsprotokoll är undertecknat på regeringens vägnar av Bengt Norling och Nils-Olov Hasslev. Så var det med det. Det som Oskar Lindkvist åberopar, och som många andra socialdemokratiska talare åberopat, är ett pressmeddelande från kommunikationsdepartementet av den 19 november 1975. Där står det att regeringen under 1976 kommer att förelägga riksdagen proposition om utflyttning från Bromma till Arlanda fr.o.m. den 1 juli 1977 och att den avser att efter riksdagsbehandling uppta överläggningar med Stockholms kommun om det avtal som f. n. reglerar markärendena vid Bromma flygplats. Detta säger kommunikationsministern Bengt Norling. Ja visst, det var denne min företrädares personliga uppfattning. Han var medlem av regeringen. Men det finns icke något regeringsbeslut. Ett pressmeddelande är ju i all rimlighets namn inget regeringsbeslut! Jag vet vad jag talar om, och jag vet vad jag har talat om tidigare. Till denna debatt har jag tagit med avskrifter av regeringsbesluten och pressmeddelandena. Jag hoppas att jag nu en gång för alla har kunnat vederlägga den här myten och äntligen kan få Oskar Lindkvist att erkänna vad som är sanning och vad som är myt. I övrigt skall jag inte gå in på Oskar Lindkvists anförande. Det innehöll som vanligt en massa beskyllningar och otidigheter. Jag tycker inte att Oskar Lindkvist är rätte mannen att hånfullt tala om experter av olika kvaliteter eller att beskylla utredningsmannen för att ha ”rafsat ihop” ett material. Det tillhör verkligen inte det passande ordvalet i en sådan — Nr 53 här debatt. Torsdagen den Herr talman! I mitt huvudanförande synade jag reservanternas argu 15 december 1977 ment och fann flertalet av dem ganska svaga. Jag vill inte säga att de var ekonomiskt lättsinniga, men de är dyrbara. De är inte direkt präglade = Flygplatsfrågan i av ansvar för flygförbindelser mellan landet i övrigt och Stockholm. De = Stockholmsregiotalar inte med vidare sinne för ansvar för regionalpolitikens effektivitet, — nen och de har ingen känsla för dem som arbetar på Bromma. När jag tog upp dessa frågor i mitt huvudanförande hade jag naturligtvis väntat mig att reservanternas talesmän skulle anstränga sig för att söka finna sakskäl mot mina argument. Men så har inte skett, och därför skulle jag vilja begagna detta tillfälle — jag har några minuter kvar — att på nytt fråga, om inte reservanterna anser att frågan om Bromma flygplats är mycket viktig för landet i övrigt och inte enbart för Stockholm. Den är kanske viktigast för landet i övrigt. Essen Lindahl citerade ett par Stockholmstidningar, men han glömde att tala om att ett mycket stort antal landsortstidningar representerande hela detta land kräver att Bromma skall vara inrikesflygplats. De säger verkligen vad saken gäller: å ena sidan har vi hela landets transportbehov med trafik på Stockholm som skall tillgodoses, å andra sidan står en enda kommuns önskemål att få mera mark för expansion. Detta är de två verkliga skäl som står emot varandra. Anser inte reservanterna att Bromma är en viktig angelägenhet för hela detta land? Anser reservanterna att man helt kan bortse från ekonomiska realiteter, att man utan att blunda kan välja det dyrbaraste alternativet? Allt tyder ju på en sådan inställning. Anser reservanterna slutligen att man helt skall nonchalera de 3 400 anställda som har sin försörjning på Bromma? Skall vi verkligen behandla dem lika nonchalant och hänsynslöst som statsmakterna behandlade de tusentals statsanställda, vilkas arbetsplatser utlokaliserades från Stockholm utan att de anställda fick chansen att säga ett ord om sin åsikt om denna förflyttning?

Herr talman! Den omständigheten att kommunikationsministern har kommit ur humör efter en lång dags färd mot natt och fram på nattkvisten inte tål att bli emotsagd ger honom inte någon rätt att mästra mig, när jag uttalar mig om vad utredningsmannen kommit fram till. Jag sade att utredningsmannen har rafsat ihop ett material, men jag sade också att han har haft för kort tid på sig för att utföra ett sedvanligt seriöst arbete. Det betyder, herr kommunikationsminister, att ansvaret för denna brådska inte vilar på någon utredningsman. Jag har heller inte fällt något omdöme om honom, utan ansvaret faller helt och hållet på kommunikationsministern, som av någon helt oförklarlig och oförståelig anledning har bestämt sig för att frågan om Bromma skall drivas så snabbt som det över huvud taget är mänskligt möjligt. Jag utgår från att en av drivkrafterna är att kommunikationsministern 163 känner på sig att den borgerliga regeringens tid i kanslihuset är knapp och att det därför gäller att utföra ett statsmannadåd innan den tiden har runnit i väg. Kommunikationsministern talar mycket om de anställda på Bromma och menar att ingen — möjligen med undantag av honom själv — tänker på dem som drabbas av utflyttningen. Det gör vi visst! Det är invägt i den stora helhetsbilden. Jag sade i mitt anförande att det tyvärr är en konsekvens av den utflyttning som nu är aktuell. Kommunikationsministern flyttar ju ut LIN fr.o.m. den 1 januari 1979. Den personalen måste alltså flytta till Arlanda, är det inte synd om dem också? Jag tror att vi måste försöka få litet bättre proportioner i våra uttalanden beträffande de anställda. Vårt ansvar för dem, Bo Turesson, är dokumenterat i så många andra sammanhang. Sedan menar kommunikationsministern att vad som sades i november 1975 var Bengt Norlings egen idé och att den inte hade någon förankring hos regeringen. Jag har lämnat ifrån mig detta pressmeddelande till stenograferna, men jag vill minnas att det där stod att ”regeringen har beslutat”. Det är i varje fall helt uppenbart att Bengt Norling inte uttalade sig som privatperson utan självfallet på regeringens vägnar, vilket jag tror är viktigt att understryka i det här sammanhanget. Jag förstår att kammaren lade märke till att Bo Turesson uppfattade mitt inlägg som ett bullrande och uppenbarligen som en sanitär olägenhet. Hur skall inte de som bor i Brommaområdet då känna det som hör bullrande flygplan praktiskt taget under de flesta timmarna på dygnet? Ägna dem en tanke, Bo Turesson, det kan vara gott!

Herr talman! Många gånger har jag här i kammaren erinrat om att utvecklingen i mitt hemlän Kalmar län är mycket otillfredsställande. Bäst belyses detta av det faktum att befolkningstalet i länet i stort är oförändrat i jämförelse med för 100 år sedan, medan riksbefolkningen under samma tidrymd fördubblats. Alla vet vi att kommunikationerna har en avgörande betydelse för ett läns utveckling. En av orsakerna till den otillfredsställande utvecklingen i vårt län är utan varje tvivel att länet är missgynnat i fråga om kommunikationer, främst på järnvägsområdet. Detta har lett till att flgyget kommit att betyda särskilt mycket för oss. Det var en glädjedag när Linjeflyg startade linjen Kalmar-Bromma i april 1957. Denna linje, som f. ö. är Linjeflygs första, har rönt stor uppskattning och är livligt frekventerad. Den bedöms i dag som oumbärlig. Som en utomordentligt stor fördel har vi räknat Brommas centrala läge i huvudstaden, dit det övervägande antalet resenärer haft sina ärenden. Kalmar län och Kalmar kommun har därför i alla sammanhang ställt upp för att försvara Bromma flygplats. Vi är fast övertygade om att en nedläggning av denna flygplats skulle innebära ett allvarligt avbräck för samtliga flygplatser i vårt län och att en sådan skulle vara synnerligen = Nr 53 olycklig för vår landsända. Torsdagen den Vi beklagar därför djupt riksdagens beslut strax efter klockan två natten 15 december 1977 till den 25 april 1975 att avvisa trafikutskottets då föreliggande förslag Ste NNE om en förutsättningslös utredning beträffande möjligheterna att bibehålla — Flygplatsfrågan i Bromma flygplats. Stockholmsregio Även om man inte bör gräva för mycket i det förflutna, så låt mig — nen dock vittna om att det riksdagsbeslutet upplevdes av många som synnerligen olyckligt.

I fjolårets valrörelse tog främst moderaterna upp Brommafrågan och lovade i händelse av en borgerlig valseger medverka till en omprövning av riksdagsbeslutet. Många är tacksamma för att valresultatet med åtföljande maktskifte gav tillfälle till den utredning om möjligheten att bibehålla Bromma flygplats som socialdemokraterna så hårdnackat motsatt sig. Många är också tacksamma mot vår nye kommunikationsminister Bo Turesson för att han utan dröjsmål tillsatte en särskild utredare, en utomordentligt kvalificerad man, justitiekanslern Ingvar Gullnäs, och för att ärendet sedan drivits med sådan kraft att vi i dag har trafikutskottets betänkande med anledning av propositionen här till behandling. Med hänsyn till de många tidigare inläggen och till att debatten nu pågått i snart fem timmar skall jag försöka fatta mig kort. Jag vill först erinra om att det övervägande antalet remissinstanser ställt sig positiva till Brommautredningens förslag. Detta har bl.a. i princip tillstyrkts, inte av ”flera länsstyrelser” utan av samtliga länsstyrelser med undantag av de i Gävleborgs, Stockholms, Södermanlands och Uppsala län. Observera att det här rör sig om de fyra mest centralt belägna länen, där intresset för flygförbindelserna till huvudstaden knappast kan vara detsamma som i det övriga landet, exempelvis i Gotlands och Kalmar län. Tillstyrkande yttranden föreligger också från bl.a. luftfartsverket, chefen för luftfartsinspektionen, Linjeflyg och SAS, statens vägverk och Svenska handelskammarförbundet. Herr talman! Härutöver vill jag liksom trafikutskottet understryka flygsäkerhetens krav på två trafikflygplatser i Stockholmsregionen. I sammanhanget noterar jag utredningens konstaterande att det från säkerhetssynpunkt inte finns anledning att ifrågasätta flygverksamheten på Bromma. Vidare att en flyttning av trafiken från Bromma f. ö. skulle innebära en flyttning av såväl olycksrisker som trafikbuller m.m. till en annan plats. Ävenså att det måste vara lättare att finna alternativ mark för bostadsändamål än för flygplatsändamål. Slutligen att ett bi 165 behållande av Bromma är nationalekonomiskt att föredra. Herr Lindkvist undrade hur jag skulle karakterisera hans anförande här i dag. När han yttrade sig den där aprilnatten 1975 talade jag om en skräckmålning. Vad han anfört här i dag tycker jag också är skrämmande. Det är mycket ensidigt. Han försöker utmåla oss moderater på ett sätt som innebär att vi inte skulle ha någon känsla för människans behov av en lämplig miljö. Med anledning av att han drar fram den ytterligt beklagliga olyckan i Bromma vill jag erinra om att denna dock, som vi alla hoppas, var en engångsföreteelse. Herr Lindkvist är missnöjd med den utredning som nu har genomförts. Men, herr Lindkvist, hade det då inte varit bättre att i april 1975 biträda vårt förslag, som innebar krav på en förutsättningslös utredning? Men det förslaget motsatte sig då herr Lindkvist. Jag undrade i fjol vad socialdemokraterna hade för anledning härtill och frågade mig: ”Befarar man möjligen att en sådan utredning skulle ge vid handen att Bromma kan behållas?” I dag har jag anledning att tro att mitt antagande den gången var riktigt. Allra sist vill jag endast än en gång framhålla det väsentligaste i detta ärende. Det är att frågan om Bromma flygplats bibehållande i första hand är en riksangelägenhet och i andra hand en Stockholmsfråga. Herr talman! Det är min förhoppning att dagens beslut här skall bli positivt och att de förhandlingar som förutsätts komma att äga rum med Stockholms kommun och Stockholms läns landsting skall bli framgångsrika samt att provisoriet med Linjeflygs förflyttning till Arlanda skall bli så kortvarigt som möjligt. Under åberopande av vad jag anfört ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Kommunikationsfrågorna och framför allt frågan om Bromma flygplats har utvecklat sig till alltmer politiskt brännbara frågor. Genom den snabba utvecklingen på trafiksidan under de senaste åren har konfliktsituationer uppstått med framför allt miljösidan. För att finna framkomliga vägar till lösningar fordras stor förståelse och samarbetsvilja från båda intressesidorna. I det här skedet av debatten finns det ingen anledning att närmare gå in på den allmänna bakgrunden om flygets betydelse för vår samhällsutveckling. Låt mig bara peka på den enorma utveckling vi haft de senaste 15 åren vad gäller inrikesflyget här i landet. Inrikesflyget svarar, som vi alla känner till, för ca 50 926 av flygtrafiken och har från år 1960 ökat sin andel från ca 400 000 avresande passagerare till ca 2,1 miljoner passagerare år 1976. Orsakerna härtill är givetvis många. En inte ringa orsak är att Stockholm haft och har en centralt belägen flygplats i Bromma. Därför är det naturligt att reaktioner uppstår när resonemanget om flyttning av Bromma flygplats, som varit i bruk mer än 40 år, kommer i centrum. De övergripande frågorna är då om vi även fortsättningsvis behöver Bromma flygplats och vilka som behöver flygplatsen. Nr 53 Att ett antal människor som bor intill Bromma flygplats inte anser Torsdagen den sig behöva flygplatsen tycks vara helt klart. Somliga av invånarna närmast 15 december 1977 flygplatsen säger sig vilja ha bort allt flyg från Bromma — även allmän-= = flyget. En del nöjer sig med att kräva jetflygets utflyttning till Arlanda — Flygplatsfrågan i - man kan tänka sig acceptera att ha kvar allmänflyget på Bromma. Stockholmsregio Andra återigen inom samma boendezon säger sig vilja ha kvar flygplatsen — nen för inrikesflyget. För min del finner jag det ganska naturligt att reaktionerna skiftar. Vi människor är inte lika, och vi reagerar inte på samma sätt i en viss situation, även om de yttre omständigheterna är likartade. För ganska exakt ett år sedan förklarade jag från denna talarstol att jag hade förståelse för att man från Stockholms horisont så markant påtalade bullerstörningarna. Jag vill understryka vikten av att vi tar hänsyn till de människor som miljöoch bullermässigt utsätts för störningar från flygfältet. Men jag vill också, herr talman, poängtera att vi som har olika uppfattningar i Brommafrågan ändå är överens på många väsentliga punkter. Låt mig bara nämna några: Vi är överens om att inrikesflyget flyttas till Arlanda den 1 januari 1979. Vi är överens om utbyggnadsplanen för Arlanda. Att en överenskommelse med de kommunala myndigheterna måste till före en återflyttning till Bromma är vi också överens om. Vi skall ta hänsyn till bulleroch miljökraven före en återflyttning till Bromma. I utskottsskrivningen är — som tidigare betonats i den här debatten — också som en självklarhet fastslaget att om flygplatsen skall behållas som en statlig flygplats skall en överenskommelse träffas med Stockholms kommun i markfrågan och med Stockholms läns landsting i finansieringsfrågan, samt att den framtida trafiken på Bromma inte får innebära sanitär olägenhet för närboende. Jag anser att invånarna kring Bromma flygplats genom propositionen och utskottsskrivningen erhållit sådana garantier att de borde kunna känna sig lugnare. Om inte dessa överenskommelser kan nås kan ju heller inte någon återflyttning till Bromma bli aktuell — svårare än så är det inte. Däremot tillgodoser inte skrivningen de människors intressen som till varje pris vill ha bort Bromma flygplats. Till den kategorin måste man också räkna reservanterna från det största oppositionspartiet. Trafikutskottets ordförande Sven Mellqvist har tidigare i den här debatten klargjort att socialdemokraternas ställningstagande är klart: Bromma flygplats skall bort. Förmodligen var det bara en taktik att i utskottets arbete urvattna skrivningen så mycket som möjligt under sken av att vilja nå en sammanskrivning. Röstningen senare kommer att visa om jag har rätt i min bedömning eller om det finns ett individuellt tänkande över partigränserna. Oskar Lindkvist — liksom hela raden av s-talare här i eftermiddag och i kväll — vet att det redan finns mera tystgående flygplan som är ac 167 ceptabla. Det är måhända det faktum att lösningen redan finns som gör att s-linjen här har följts så konsekvent. Jag ställde inledningsvis frågan, om vi i fortsättningen behöver Bromma flygplats och vilka som behöver flygplatsen. För att kunna besvara den frågan måste man först se efter hur flyget utnyttjas. Tack vare att Stockholm har haft och har en centralt belägen flygplats har vi fått en snabb ökning av inrikesflyget. Hur den ökningen kommer att bli fortsättningsvis blir till stor del beroende av Brommas vara eller icke vara. Av de 209 flygfält i vårt land som är öppna för civil trafik har många kommit till tack vare att Stockholm har Bromma flygplats. Många kommuner har lagt ned stora pengar på flygfält och även lämnat kommunala garantier i inledningsskedet innan trafiken nått lönsamhetsnivå. Så långt har väl också Oskar Lindkvist rätt, att man har måst gå in med pengar där. Men var inte orolig; de pengarna kommer kanske tillbaka, om vi flyttar ut till Arlanda — för då kanske vi ånyo får gå in med subventioner till de icke lönsamma flygfälten i landet! Vi har ett sådant fall i det län som jag kommer ifrån — Kalmar län. Där har Syd-Aero ett passagerarunderlag som gör att de kommunala garantierna numera kunnat avföras. Detta gäller för Oskarshamns och Västerviks vidkommande. När man ser på vissa prognoser för inrikesflygets fortsatta utveckling blir man nästan benägen att tro att det förutsatts att linjer som Oskarshamn-Västervik-Stockholm och andra linjer av ungefär motsvarande längd, t.ex. från Trollhättan eller Borlänge, skall försvinna. Det är väl ganska naturligt att vi som bor i dessa landsändar känner en viss oro — särskilt när vi ser hur övriga kommunikationsmedel försämras i allt snabbare takt. Oftast får vi som är förespråkare för Brommas bevarande den argumentationen emot oss att det endast är högre tjänstemän inom såväl näringslivet som den allmänna sektorn som har råd att utnyttja flyget. Det är kanske sant att huvudparten av flygresenärerna får sina resor betalda. Men det är icke bevisat att detta ressätt är det dyraste. Tvärtom kan det många gånger, för att inte säga oftast, vara så att resa med flyg blir billigare än med andra kommunikationer. Den tidsbesparing som blir följden uppväger i de flesta fall nattoch dagtraktamenten, för att inte tala om vunnen arbetstid. Men det är kanske med den här frågan som med kostnadsberäkningarna i flygplatsfrågan — att man tar med det som talar för den uppfattning man driver. Skall man uppnå objektivitet, måste ju hänsyn tas till samtliga kostnader. Låt mig till sist, herr talman, peka på Stockholms andel av starter och landningar samt passagerare under år 1976 på de statliga flygplatserna i landet. Det är intressant att konstatera att av 610 000 starter och landningar i landet under 1976 skedde närmare 200 000 i Stockholm. Dessa uppgifter har tidigare lämnats från den här talarstolen, fast då i procentandelar. Av 6,4 miljoner passagerare var det närmare 4 miljoner som reste till eller från Stockholm. Med dessa siffror som bakgrund delar Nr 53 jag fullt ut kommunikationsministerns mening när han hävdar att flyg Torsdagen den platsfrågan i Stockholmsregionen inte enbart är en lokal fråga utan en 15 december 1977 fråga av nationellt intresse. milt ns AA Skulle reservanterna vinna gehör för sin åsikt i Brommafrågan, kommer = Flygplatsfrågan i ett beslut i den riktningen att få svåra återverkningar i stora delar av = Stockholmsregiovårt land, återverkningar även i de landsändar varifrån vissa reservanter — nen kommer. Som jag redan tidigare sagt är det förvånansvärt om frågan skulle få rent partipolitisk karaktär. Att det finns vissa ledamöter — med framför allt nära anknytning till Stockholmsregionen — som kan känna sig bundna till tidigare agerande må vara förlåtligt. De regionalpolitiska intressena måste ju in i bilden. Propositionen och utskottsskrivningen har enligt mitt förmenande utformats så, att all möjlig hänsyn tagits såväl till befolkningen i Bromma och dess närhet som till flygtrafikanterna. Ett bibehållande av Bromma med beaktande av de krav på miljön och på minskat buller som utskottsskrivningen tillgodosett borde vara möjligt. Men efter det att socialdemokraternas ledamöter i trafikutskottet presenterat sin motion nr 102 stod det klart att målet är att lägga ned Bromma. Eftersom man i Sigtuna kommuns byggnadsnämnd redan har haft att ta ställning till dispensansökningar för byggnation i närheten av Arlanda flygplats får vi hoppas att man blir ytterst restriktiv vid beviljandet av dylika ansökningar. Annars kan det befaras att vi inom ett eller annat årtionde måste flytta flyget från Arlanda också. Den möjligheten har kanske inte reservanterna i utskottet räknat med. Herr talman! Jag yrkar bifall till trafikutskottets hemställan och avslag på reservationen.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

Den här uppfattningen har jag fått såsom idog lyssnare vid väggen i trafikutskottet under den behandling som har varit. Jag har också vid något sammanträde haft tillfälle att sitta vid bordet och få ta del i de förhandlingar som har förevarit.

Det är beklagligt att så icke kunde ske. Jag hoppas att jag med åren kanske kan få litet mer vana vid att bättre tolka hur tongångarna går i utskottet.

Herr talman! Låt mig börja med att konstatera att varken propositionen eller utskottsmajoritetens förslag innebär något definitivt ställningstagande till Brommas framtid. Ibland när man har lyssnat till den här debatten har man fått intrycket att utskottet ville slå fast att inrikesflyget i framtiden skall finnas på Bromma, men så är alltså inte fallet. Däremot är det helt uppenbart för var och en som läser både propositionen och utskottsmajoritetens skrivning att målsättningen är att Bromma i framtiden skall fungera som inrikesflygplats. I motionen 101, som jag och några kamrater från Stockholms län och Stockholms kommun har skrivit under, går vi inte emot propositionen eftersom den inte innehåller något förslag som vi inte kan acceptera. Men vi har ändå lagt motionen, därför att vi upplever att propositionen i sina skrivningar tar litet väl lätt på de miljöproblem som är förenade med flygtrafiken på Bromma. Vi har också upplevt att det beslutsunderlag som redovisas i propositionen på många punkter är bristfälligt. Vad som särskilt, enligt vår bedömning, har varit allvarligt är att statens naturvårdsverk, socialstyrelsen och planverket i stora avsnitt underkänner de miljömässiga bedömningar som har gjorts och som ligger till underlag för propositionens förslag. Vi såg också anledning att ifrågasätta realismen i de prognoser om inrikesflygets utveckling som redovisas i propositionen, även om föredragande statsrådet inte tar ställning till dessa prognoser. Vi fann alltså att det fanns behov av att göra en del klara ställningstaganden från riksdagens sida när det gäller Brommas framtid. Ett sådant ställningstagande var att en återflyttning av linjeflyget till Bromma eller investeringar som syftar till en sådan återflyttning inte får ske utan att färdiga och realistiska lösningar för miljöoch säkerhetsproblemen redovisas. Vi ville också ha en ny utredning om bullerproblemen i samband med Nr 53 ett framtida Brommaflyg och att man i den utredningen också skulle Torsdagen den anlita statens naturvårdsverks expertis, vilket inte har gjorts tidigare. 15 december 1977 Vi ansåg det också önskvärt med en ny utredning om de ekonomiska = förutsättningarna för olika flygplatsalternativ, där man gjorde alternativa — Flygplatsfrågan i bedömningar om inrikesflygets utveckling. Stockholmsregio Dessutom ville vi klart slå fast att en framtida lösning av regionens nen flygplatsfrågor måste ske i fullt samförstånd med Stockholms kommun och Stockholms läns landsting. Vi underströk slutligen vikten av en alternativ planering, så att man hade möjligheter att lösa flygplatsfrågan även om vi i en framtid inte skulle kunna använda Bromma. Utskottet har delvis instämt i de synpunkter vi har anfört i motionen, och utskottet har också understrukit de uttalanden som gjorts i propositionen när det gäller miljöfrågorna och vikten av att komma överens med Stockholms kommun och Stockholms läns landsting. Jag finner de markeringar som gjorts av utskottet mycket tillfredsställande, men samtidigt måste jag konstatera att det knappast är tillräckligt. Utskottet har nämligen inte gjort den klara markering som vi fann önskvärd när det gällde att man inte skulle tillåtas gå in med en massa pengar i Bromma förrän man löst problemen kring miljöfrågorna. Utskottet har inte heller velat gå med på de kompletterande utredningar som vi föreslog, även om man kanske kan tolka det utskottet säger om viss komplettering av beslutsunderlaget så att vi kanske kan få ytterligare fakta när det gäller miljöfrågor, prognoser och sådana saker. Jag vill mot den här bakgrunden yrka bifall till motionen 101. Om denna motion inte vinner kammarens stöd, vilket ju kan tänkas, kommer jag att i stället stödja utskottsmajoritetens förslag. Att göra som reservanterna och kasta ut barnet med badvattnet tycker jag är litet väl häftigt. Reservanterna vill nämligen ha ett definitivt ställningstagande till Brommas framtid här i dag. Därmed går de, såvitt jag kan bedöma, betydligt längre än de boende kring flygplatsen vill. Jag vill i det sammanhanget åberopa två brev som säkert fler än jag har fått ta del av. Det ena brevet är från Bromma Kyrkas Villaägarförening. Det brevet börjar så här: ”Bromma Kyrkas Villaägarförening upa har stött och stöder fortfarande åsikten att Bromma flygplats skall behållas för flygtrafik.” Vad föreningen vill med sitt brev är att ”riksdagen uttalar att allt linjeflyg i Stockholmsregionen förs över till Arlanda i överensstämmelse med de beslut som nu gäller och i vart fall senast 1979-01-01.” Detta är alltså i enlighet med vad som föreslås i propositionen. Det andra kravet föreningen ställer är att ”riksdagen uttalar att omoch tillbyggnad av Bromma flygfält får ske först när plan med godtagbar bullernivå för Brommaområdet ——-— bevisligen finns i trafik.” Detta är således i enlighet med vad vi har föreslagit i vår motion. I detta brev finns det inte någonstans något krav på att man skall 171 ta ställning för all framtid i fråga om Brommas nedläggning. Jag har också ett annat brev framför mig. Det är undertecknat av Solhems Villaägareförening, Vinsta Villaägareförening, Nälsta Villaägareförening, Sundby Egnahemsförening, Eneby Villaägareförening och Flysta Villaägareförening. Deras krav är att all jettrafik snarast flyttas till Arlanda, vilket alltså är i enlighet med propositionens förslag, och att en ombyggnad av flygplatsen inte påbörjas förrän det finns för linjeflyg lämpliga flygplan som uppfyller specificerade krav vad gäller buller och avgaser. ”Självklart bör dessa krav fastställas av hälsovårdsmyndighet”, säger man. Det sista kravet innebär naturligtvis omvänt att när dessa villkor är uppfyllda accepterar dessa villaägareföreningar en fortsatt inrikestrafik på Bromma flygplats. Dessa sex villaägareföreningar representerar enligt uppgift ungefär 15 000 boende i Brommaområdet. Det är rimligen en ganska stor majoritet av de här berörda. När alltså inte de boende kring Bromma flygplats vill att vi skall ta definitiv ställning till Brommas nedläggning utan vill uppställa vissa villkor kan också, tycker jag, riksdagen med gott samvete nöja sig med att ställa dessa villkor. De finns redan i propositionen och i utskottsmajoritetens förslag. De ställs på ett klarare och entydigare sätt i den motion jag just har yrkat bifall till. Att nu ta ställning för Bromma på det sätt som reservanterna föreslår och som förutsätter att flygteknikens utveckling skall upphöra anno 1977 är däremot helt orimligt. Jag yrkar alltså avslag på reservationen.

Herr talman! När vi i dag har att ta ställning till flygverksamheten i Stockholmsområdet, måste man trots vad kommunikationsministern och en del andra hävdat tyvärr konstatera att förslaget är oklart på många punkter. Ingen torde kunna veta vad beslutet kommer att innebära om vi följer utskottets förslag. Det finns alltför mycket av ”om”, ”men”, ”kanske” eller ”troligt”! Samtidigt som det sägs i både propositionen och utskottsbetänkandet att Bromma flygplats bör behållas för kombinerat inrikesoch allmänflyg, hänvisar man till överläggningar med Stockholms kommun och Stockholms läns landsting. Men huvudsyftet med dessa överläggningar skall enligt propositionen vara att i detalj klarlägga förutsättningarna för linjetrafik på Bromma! När vi redan nu har kännedom om Stockholms kommuns och landstings inställning i den här frågan, är det litet märkligt att regeringen fäster så stora förhoppningar vid dessa förhandlingar. Genom det föreslagna beslutet här i dag hoppas tydligen kommunikationsministern få ett ökat tryck på förhandlarna! Jag kunde inte låta bli att lägga märke till kommunikationsministerns uttalande att han tror på förnuftet även hos stockholmspolitikerna. Menar kommunikationsministern då förnuf — Nr 53 tet i deras remissvar eller att de skall visa annat förnuft vid överlägg Torsdagen den ningarna? Om överläggningarna verkligen skall vara förutsättningslösa, 15 december 1977 vilket jag tycker skulle vara det riktiga, så borde resultatet ytterst vara beroende av hur förhandlingarna med landstinget och kommunen går. — Flygplatsfrågan i Och de har ju redan deklarerat sin inställning! Stockholmsregio En annan sak som förvånar en, när man läser propositionen, är att — nen det föreslås en omfattande utökning av flygtrafiken i vårt land utan att den sätts in i det trafikpolitiska sammanhanget. Utredaren förutspår en väldig utökning av inrikesflyget, då han redogör för att antalet flygpassagerare till och från Stockholmsområdet kommer att öka från nuvarande 1,8 miljoner till 9 miljoner passagerare år 2000. Eftersom vi inte kan se fram emot någon större folkökning, måste väl förklaringen vara att tågresenärerna i stor utsträckning förväntas gå över från järnväg till flyg. Men detta kommer väl, herr talman, att innebära att ännu fler tåglinjer måste läggas ner och att turtätheten på t.ex. fjärrtåg försämras. Det innebär kanske slutet för de snabbtåg som nu har satts in på vissa sträckor, t.ex. till Östergötland, Dalarna osv. Är det inte en alltför stor risk vi tar om vi prioriterar dem som har råd att flyga och därigenom gör vissa tidsvinster framför alla de andra som även i fortsättningen måste åka tåg, men då troligen under sämre kommunikationsvillkor? Borde vi inte i stället sätta in fler snabbgående tåg på sträckor upp till 20-30 mils avstånd från Stockholm? Det här säger jag inte för att polemisera mot Lars Schött eller Eric Rejdnell, men utan att ringakta flygets betydelse frågar jag mig om den väldiga expansion av inrikesflyget som utredaren tycks tro på kan ingå i regeringens energisparprogram. Har vi i framtiden verkligen råd med och möjligheter att importera all den energi som går åt för att trafikera framför allt dessa kortare flyglinjer? Borde vi inte i stället satsa på energisnålare transportmedel? Själva järnvägsanläggningarna har vi ju redan till stora delar och snabbheten och turtätheten bör kunna utvecklas ytterligare. Jag vill i det här sammanhanget erinra om vad riksrevisionsverket säger i sitt remissvar över Ingvar Gullnäs utredning, nämligen att utbyggnaden och utökningen av flygtrafiken borde sättas in i sitt samhällsekonomiska sammanhang, vilket verket tydligen ej anser har skett. Mot den här bakgrunden vill jag, utan att på nytt dra i gång diskussionen, säga att även jag är tveksam till om man nu skall ta ställning till om vi behöver två storflygplatser i Storstockholmsområdet — eftersom Arlanda enligt utredningen f. n. har överkapacitet och kan utökas ytterligare genom utbyggnad av en tredje bana. Efter vad jag har läst i propositionen kan det, enligt Ingvar Gullnäs, vara aktuellt med två storflygplatser först mellan åren 1995 och 2010. Det dröjer alltså omkring 25 år! Men här verkar det som om kommunikationsministern stödde sig på något annat citat. Utskottet och regeringen säger att frågan om flygplats i Stockholmsregionen är ett riksintresse. Detta har heller ingen förnekat, men samtidigt 173 är det ur flera synpunkter en regional fråga — och då inte minst när det gäller investeringskostnaderna! Skall Bromma utvidgas så skall landstinget vara med och betala 37,5 96 av kostnaderna — och det för en lösning av flygplatsfrågan som man inte vill ha. Stockholms läns landsting drabbas dessutom av dylika investeringskostnader för två storflygplatser. Landstinget anser att upprustning av regionens storflygplatser skall bestridas av luftfartsverket, som i sin tur skall ta ut kostnaderna av flygresenärerna. Men kommunikationsministern säger att det inte kommer att ske någon ändring på den punkten, utan stockholmarna får — för att klara den nu aktuella kostnaden på ca 200 miljoner — kanske räkna med höjd landstingsskatt. Landstingets liksom kommunens synpunkter bör därför väga mycket tungt när det gäller Bromma. Göteborg och Malmö har ju flyttat ut sina flygplatser långt utanför sina stadskärnor. Det har vi i Stockholm inte lagt oss i. Utan att vilja locka upp Rolf Clarkson i debatten vill jag bara registrera hans benämning ”bypolitik”. Kära kolleger! När ni ute i landet driver bypolitik, då heter det att ni tillvaratar er regions eller er landsändas intresse. Vi i Stockholm har också väljarintressen att ta till vara men i det här fallet även riksintressen. Sedan vill jag säga till Eric Rejdnell: Dessutom flyger de som bor vid flygplatsen. Apropå resor så nämner utredningen, och även kommunikationsministern och utskottet, att det tar ca 20-30 minuter längre att resa till Arlanda än till Bromma. Detta konstaterande är inget anmärkningsvärt. Däremot är det kanske förvånande när man räknar ut att kostnaden för denna tidsspillan skulle uppgå till 770 miljoner på 40 år! Tydligen räknar man med att det är personer med höga timpenningar som kommer att använda flyget! Men samtidigt undviker man att på något sätt jämföra vad vanliga dagliga arbetsresor i så fall kostar medborgarna. Det kunde ha varit intressant — inte minst nu när t.ex. restiderna för dem bor runt Bromma kan komma att förlängas på grund av den föreslagna vägombyggnaden! Enligt utredningen är det, som jag tidigare sagt, beräknat att Bromma år 2000 skall ha 9 miljoner flygpassagerare mot i dag 1,8 miljoner om även SAS flyttar över sin inrikestrafik till Bromma, något som man uttalat önskemål om. De nuvarande vägarna och broarna kommer väl knappast att räcka till. Till Bromma kan det kanske komma att ta nästan lika lång tid som det nu tar att resa till Arlanda. Den av utredaren föreslagna utbyggnaden av Bromma flygplats är så omfattande att man närmast måste karakterisera den som en nybyggnad. Man borde då också ta hänsyn till de normer som gäller för nyanläggning av flygplatser. Som bekant fyller flygplatsen f. n. varken svenska eller internationella säkerhetskrav. Det har bl.a. kraftigt understrukits av luftfartsinspektionen och pilotföreningen. Banan måste byggas om och förlängas med 200 meter, varvid den kommer nära villaområdena Sundby och Bällsta samt Beckomberga sjukhus. Den nuvarande Bällstavägen måste också flyttas minst 200 meter och få nya och komplicerade trafikanslutningar. Nr 53 Förvärrat vägtrafikbuller i dessa bostadsområden blir följden, liksom stör Torsdagen den re störning även från flygplatsen, inte minst vid varmkörning av ma 15 december 1977 skinerna på själva plattan. Nödvändig bortsprängning av ett berg, som nu tjänat som ett naturligt bullerskydd, gör att bullret blir särskilt be — Flygplatsfrågan i svärande. Stor oro har också redan visat sig bland invånarna i de här = Stockholmsregioområdena, och de har på olika sätt, som vi hört Pär Granstedt säga, Men protesterat mot den framlagda propositionen. Eftersom de är ca 16 000 personer kan man inte nonchalera deras ängslan. Det säger jag som en komplettering till uppgiften om de 3 000 namnunderskrifter som Rolf Clarkson omnämnde. Jag vet också att Bromma Kyrkas villaägarförening precis som alla andra är mycket oroad av förslagen i propositionen. Man ställer villkor — det är riktigt. Men jag kan inte finna att de villkoren uppfylls i trafikutskottets betänkande. Bindningen till den fortsatta linjeflygtrafiken på Bromma är fortfarande för fast, anser jag. Så ett par frågor till kommunikationsministern, om vi hinner med dem. Kan kommunikationsministern garantera att Fokkern inte kommer tillbaka till Bromma? Kommer Bällstavägens flyttning och den förlängning av landningsbanan på 200 meter som jag nämnt att få förberedas eller påbörjas innan alla förhandlingar och alla beslut beträffande Bommas framtid är klara? Eller kan vi få en garanti för att så inte sker? Beträffande bullret säger Gullnäs ”att det i högsta grad är en subjektiv bedömning huruvida man blir störd eller inte av den flygtrafik som i dag tillåts på Bromma”. Liknande påståenden har ju också framförts tidigare i debatten. Men de som bor under bullermattan och i dess omgivningar har verkligen en annan uppfattning. De känner sig i högsta grad störda av bullret, och det har ju också bekräftats av de bullermätningar och beräkningar som gjorts av bl.a. miljöoch hälsovårdsnämnden i Stockholm. Dessa mätningar har utförts enligt trafikbullerutredningens förslag till gränsvärden för acceptabel bullernivå. Vid en beräkning av 1985 års trafikvolym är det vid 55 dB, vilket är det gränsvärde som gäller för befintlig eller nyplanerad flygplats, 83 000 personer som störs av bullret från Bromma. Vid gränsen 65 dB är bullerstörningarna så allvarliga att de inte kan accepteras. Bullret utgör då en stor sanitär olägenhet, såsom också någon av remissinstanserna påpekat. Under bullermattan vid Bromma bor då ca 5 400 personer. All bostadsbebyggelse bör man vid en så hög bullernivå i princip söka avveckla, och det skulle i det här fallet gälla ca 1 200 lägenheter i småhus och 700 lägenheter i hyreshus, varav ca 470 lägenheter innanför 70 dB-gränsen och ett 30-tal villor innanför 75 dB-gränsen. De boende känner sig faktiskt inte trygga trots propositionen — eller på grund av propositionen. Utredningen kommer också fram till att antingen måste fastigheterna i fråga inlösas eller också bullerbekämpande åtgärder sättas in, t.ex. i form av treglasfönster. Men man förutsätter då tydligen att de boende inte på dagtid vistas utomhus eller öppnar sina fönster. När det gäller luftföroreningarna, som har debatterats men som jag 175 inte tänker gå in på, vill jag bara understryka vikten av fortsatt forskning om acceptabla värden just på detta omtvistade område. De remissinstanser som främst kritiserat Gullnäsutredningen är, som vi redan hört, de som främst har att tillvarata miljöoch hälsoaspekterna, nämligen planverket, naturvårdsverket och socialstyrelsen. Planverket säger att den föreslagna lösningen med inrikesflyget förlagt till Bromma är helt omöjlig att genomföra med beaktande av vedertagna plankrav vad det gäller frihet från oacceptabelt flygbuller. Man säger att Linjeflygs verksamhet på Bromma därför snarast bör avvecklas. Herr talman! Eftersom kvällen är sen och vi har fler ärenden att behandla, skall jag inte citera vad de andra remissinstanserna säger. Men deras yttranden går i samma riktning. Låt mig bara nämna den särskilda rapport till kommunikationsdepartementet som den arbetsgrupp redovisar som med Ingvar Gullnäs i spetsen besökt olika flygplanstillverkare. Arbetsgruppen har som vi har hört besökt olika företag i USA, Holland, Frankrike och England. Åtta olika projekt har studerats hos olika fabrikanter. Arbetsgruppen — eller åtminstone någon i gruppen — har därvid konstaterat att alla dessa projekt endast är på utvecklingsstadiet och ännu inte har börjat tillverkas. Det är därför trots vad som sagts ändå ovisst om några av dessa projekt finns tillgängliga för leverans i början av 1980 talet. De studerade projekten redovisar en bullerreducering i förhållande till nuvarande Fokker F-28 på 1-9 dB. Fyra projekt redovisar en bullerreducering med högst 3 dB och två projekt en bullerreducering med 6-7 dB. Inget projekt kommer upp till det tal som propositionen nämner, nämligen 10 dB. Även om man skulle få fram de i rapporten redovisade tystare planen, skulle bullergränsen i vissa områden ligga över 55 dB och skulle inte kunna accepteras från bullersynpunkt enligt de antagna gränsvärdena. Även naturvårdsverket har haft kontakter med USA och England beträffande de tystare planen, men den informationen har tydligen inte gjort naturvårdsverket särskilt optimistiskt. Verket konstaterar att det när det gäller de framtida flygplanstyperna inte alls är klarlagt att ens de som produceras på 1980-talet kommer att ha en ljudnivå som är väsentligt lägre än den för t.ex. Fokker F-28. Herr talman! Eftersom Airbus omnämndes i debatten vill jag medela att berörda Västerortsbor minsann inte upplevde dess ljudnivå som lägre än Fokkerns. I Stockholms kommun och Stockholms län råder enighet om att jettrafiken skall bort från Bromma. Det har klart sagts ifrån i såväl landstinget som Stockholms kommuns yttrande. Folkpartiet, moderaterna och centern säger t.ex. i kommunstyrelsens yttrande att Fokker F-28 på Bromma flygplats är en sanitär olägenhet för de närboende och att man ej kan acceptera denna olägenhet efter den 1 juli 1978. Återstående alternativ syns enligt dem vara en flyttning av verksamheten till Arlanda. Ett behållande av allmänflyget på Bromma kan tills vidare övervägas. De anser också att kommunen i avvaktan på statsmakternas slutliga ställ rådet stämmer alltså illa med vad som föreslås i propositionen, vars hu 15 december 1977 vudsyfte, som jag redan sagt, är att i detalj klarlägga förutsättningarna för linjetrafiken på Bromma. Med anledning av mitt tidigare engagemang = Flygplatsfrågan i i denna fråga och det ställningstagande som gjorts av de politiska in — Stockholmsregiostanserna i Stockholm och i landstinget kan jag ej tillstyrka propositionen. — nen Närmast till hands för mig vore naturligtivs att yrka bifall till min motion nr 100. Eftersom den — visserligen inte i allt men i huvudsak — har blivit tillgodosedd i reservationen kommer jag emellertid vid den votering som jag förmodar följer att rösta för reservationen.
Herr talman! Det var inte min avsikt att ytterligare förlänga debatten, men eftersom Margareta Andrén har ställt ett par direkta frågor till mig måste jag ta några minuter i anspråk. Innan jag svarar på dessa frågor vill jag passa på att kommentera några av Margareta Andréns påståenden. Hon säger att flygtrafiken bör sättas in i sitt trafikpolitiska sammanhang. Ja visst, det är vi överens om. Det skall vi göra i den trafikpolitiska propositionen. Jag fick det intrycket att Margareta Andrén menar att flygtrafiken till dess inte skall utvecklas ytterligare och inte expandera. Jag har litet svårt att se hur man skulle förhindra det. Man kan väl ganska allmänt säga att inrikesflyget under den senaste femårsperioden har ökat med omkring 5 26 om året. Det har inte skett på bekostnad av passagerartrafiken på järnväg, eftersom den har ökat med 2 26 om året. Ökningen av inrikesflyget är alltså ett utslag av ett ökat resande i landet, som har kommit både inrikesflyget och järnvägstrafiken till del. Det totala persontrafikarbete som utförs här i landet består till ungefär 80 26 av biltransporter, till ungefär 19 26 av tågtransporter och till 1,2 26 av flygtransporter. Flyget svarar alltså för en mycket liten del av det hela. Jag kan inte se hur vi skall kunna förhindra flygresandet att växa ytterligare något, om den tendensen som har varit så stark under en så lång följd av år skulle fortsätta. Margareta Andrén ville också göra gällande att det inte behövs två flygplatser i Stockholmsområdet. Jo, det gör det om man räknar med —- och detta har jag försökt klarlägga i mitt huvudanförande — behovet för dagens linjeoch allmänflyg. Då behövs det två flygplatser, av säkerhetsskäl. Det går inte att klara sig med en flygplats, av säkerhetsskäl. Det går inte ens om man bygger ut den tredje banan på Arlanda. Jag vill påpeka att naturvårdsverkets, planverkets och socialstyrelsens yttranden avser det buller som förorsakas av nuvarande version av Fokker F-28. Margareta Andrén ifrågasatte om den framräknade merkostnaden för den ökade reslängden till Arlanda i stället för Bromma var beräknad efter höglöneinkomster. Nej, den är beräknad efter industriarbetarlön, 177 precis efter samma mönster som t.ex. vägverket använder när det gör motsvarande beräkningar. Så till de två frågorna. Margareta Andrén frågade om jag garanterar att Fokkern inte kommer tillbaka sedan den har flyttat från Bromma den 31 december 1978. Jag kan väl utan att på minsta sätt sväva på målet säga att det är helt beroende av miljöoch hälsovårdsnämndens i Stockholm ställningstagande. Så länge miljöoch hälsovårdsnämnden i Stockholm anser att Fokker F-28 är en sanitär olägenhet är den också borta från Bromma. Den andra frågan gällde om jag kunde garantera — kanske det var försäkra, jag minns inte riktigt — att förberedelser för Bällstavägens flyttning och andra åtgärder på Bromma inte sker innan definitivt beslut fattats. Det är klart att vi inte kan sätta i gång några arbeten beträffande Bällstavägen förrän Stockholms kommun har föranstaltat om stadsplaneändring och att vi vad beträffar andra arbeten inte kan göra någonting förrän riksdagen har beviljat anslag. Också på den frågan kan jag alltså svara att något sådant kommer inte att ske genom ensidiga ställningstaganden från luftfartsverket eller kommunikationsdepartementet.
Herr talman! Min uppfattning är inte den att flygtrafiken inte alls skulle få expandera, men jag blev litet förskräckt och också skeptisk när jag läste de prognoser som finns med i utredningen och även i propositionen och i utskottsbetänkandet. Jag tycker fortfarande att jag i propositionen ser bevis för att behovet av två storflygplatser inte är aktuellt ännu. Även utredaren säger att det blir först om ca 25 år. Jag har stöd av Sigtuna kommun, som anför att inte ens den tredje banan behöver byggas ut ännu. Men det är klart att jag är inte själv expert på det här, och jag får väl lita på vad kommunikationsministern säger, även om jag vet att det är flera som har en annan uppfattning. Frågorna om Fokkern och Bällstavägen ställde jag just därför att jag vet att många Västerortsbor är oroade. När kommunikationsministern hänvisar till miljöoch hälsovårdsnämnden i Stockholms kommun känner jag mig ganska trygg, för jag känner ju till dess inställning. Detsamma gäller beskedet i fråga om Bällstavägen.

Herr talman! Frågan om Bromma flygplats måste självfallet bedömas i ett större perspektiv än enbart Stockholms. Våra ställningstaganden måste grundas på en sammanvägning av lokala synpunkter, regionala synpunkter och rikssynpunkter, både på kort och på lång sikt. Min inställning till flygplatsfrågorna i Stockholm grundas således inte enbart på det förhållandet att jag representerar Stockholms kommun här i kammaren. Jag har inte väckt någon motion med anledning av den proposition som nu behandlas. Jag vill ändå anmäla att jag känner tveksamhet inför vissa inslag i utredningen och propositionen. Min inställning sammanfaller väl med vad som framförts i motionen 101 av Pär Granstedt m.fl. Jag inskränker mig därför till att göra några kortare noteringar. Ett beslut i flygplatsfrågorna bör, som jag redan anfört, utgå från en helhetsbedömning av flygtrafiksystemets uppbyggnad på längre sikt. Frågan är om alla aspekter, trots åratal av utredande, tillräckligt beaktas. Förutom det europeiska och det skandinaviska flygtrafiknätets uppbyggnad, efterfrågeutvecklingen på flygresor, flygtrafiksystemets tekniska utveckling och önskvärdheten att säreller samlokalisera olika kategorier av flyg bör också trafikpolitiska avvägningar göras mellan skilda trafikslag. För mig är det ingalunda självklart att flygtrafiken på sikt vare sig kommer att eller bör utvecklas som den skisserats i flera utredningar. Energifrågan är en omständighet som borde övervägas ytterligare när det gäller såväl val mellan järnväg och flyg som val mellan olika flygplanstyper. Av kommunikationsministern har vi nyss hört att en sådan diskussion måhända kan komma senare i ett annat trafikpolitiskt sammanhang, och det noterar jag med tillfredsställelse. Men redan i propositionen borde som ett alternativ för kortdistansflyget järnvägarna ha diskuterats. Propositionen är också enligt min mening alltför inriktad på jetflyget. Särskilt på korta distanser borde såväl tystare som mindre energislukande flygplan föras fram. Jag är också kritisk till att man skjutit fram investeringar i Brommafältet utöver vad som behövs av säkerhetsskäl. I motionen av Pär Granstedt m.fl. hemställs att riksdagen nu slår fast att en återflyttning av linjeflyget till Bromma -— eller investeringar som syftar till en sådan återflyttning — inte får ske om inte färdiga och realistiska lösningar anvisas på miljöoch säkerhetsproblemen. Jag finner det vara både onödigt och äventyrligt att starta så omfattande arbeten som aviserats med förlängning av banan och flyttning av vägar och anläggningar. Vi bör enligt min mening fästa stort avseende vid de meningsyttringar från Brommaborna som vi fått, särskilt som tillräckligt starka skäl inte kunnat visas för att nu forcera en utbyggnad. Att jag ändå är beredd att stödja propositionen, med de förutsättningar som det hemställs om i motionen 101, beror på att oppositionen inte tar någon definitiv ställning till Brommas framtid. Som flera talare framhållit, och som framgår av propositionen, måste lösningarna nås i samförstånd med Stockholms kommun och landsting. Vi har hälsovårdslagstiftningen och miljöskyddslagstiftningen och vi har också planlagstiftningen i kommunerna att ta hänsyn till. Nya stadsplaner måste tas fram vid utbyggnader av flygfältet. Jag är självfallet av den uppfattningen att en samförståndslösning bör komma till stånd, så att osäkerheten i flygplatsfrågorna i Stockholm så långt som möjligt undanröjs. Jag hoppas och tror att en uppgörelse kan komma till stånd som tillgodoser de motstående intressen som nu gör sig gällande. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till motionen 101 av Pär Granstedt m.fl. Skulle yrkandet falla kommer jag att stödja utskottets förslag, av samma skäl som Pär Granstedt nyss anfört.

Nr 53 Herr talman! Eftersom jag suttit med i den referensgrupp, som varit knuten till Gullnäsutredningen, har jag mera i detalj kunnat sätta mig in i utredningsmaterialet än vad kommunikationsministern efter vad jag kan förstå kunnat göra. Innan denna debatt är slut finns det enligt min = Flygplatsfrågan i mening anledning att bemöta ett påstående av Bo Turesson, som jag <:Stockholmsregiotycker utgör ett något grovt försök att förvränga sanningen. Ett av Bo = nen Turessons argument för bevarande av Bromma var att vi måste ha två flygplatser i Stockholmsregionen, eftersom vi annars måste minska på flygverksamheten. Sanningen är ju en helt annan, Bo Turesson. Siffermaterialet visar att om vi vill tillåta en ohämmad utveckling av flygverksamheten blir det en femdubbling av passagerartrafiken på Arlanda. Passagerarantalet i inrikes linjefart uppgick nämligen 1975 till 1 815 000 och skulle år 2000 ha ökat till 9 miljoner passagerare. Under sådana förhållanden behöver vi om 30-40 år kanske ytterligare en flygplats förutom Arlanda för inrikes flygtrafik i vårt land. Detta är, Bo Turesson, något helt annat än en minskning av flygverksamheten. Jag vill sedan anföra några siffror om Bromma, som inte heller har nämnts i debatten. Vad är det som inträffar, om vi fortsätter med inrikestrafiken på Bromma? Jo — jag citerar fortfarande siffermaterialet — år 1975 hade vi 990 000 passagerare på Bromma. År 2000 kommer denna siffra att vara uppe i 5 220 000 passagerare. Detta är vad som händer med flygtrafiken, men vad är det som händer på marken? I fråga om Bromma hade vi 1976 8 000 fordon per dygn i båda riktningarna. Om inrikestrafiken fortsätter på Bromma, kommer vi år 2000 att ha 24 000 fordon per dygn. Eftersom förhållandena på Bromma redan nu är störande, visar dessa siffror att de kommer att bli olidliga i framtiden. Därför, herr talman, ger dessa siffror ytterligare belägg för att linjetrafiken skall flyttas ut till Arlanda.

Herr talman! Jag hade inte tänkt lägga mig i denna debatt, men eftersom jag har ett förflutet i den här frågan vill jag ta till orda helt kort. Jag har tidigare under flera år motionerat om Brommas bibehållande. Jag har också interpellerat i den här frågan, och jag har deltagit i fyra uppvaktningar inför förutvarande kommunikationsministern och förutvarande statsministern. Jag är dessutom på annat sätt engagerad i flygtrafikfrågan. Jag tror att man i Stockholmsområdet i framtiden kommer att behöva två flygplatser. Det är helt klart att det är störande och bullrigt att bo i närheten av en flygplats. Men med dagens forskning och skickliga tekniker tror jag att man kan lösa dessa problem lika väl som man kan fara till månen och återvända därifrån. Det vore synnerligen oklokt att 181 avhända sig en så närbelägen flygplats som just Bromma. Med dessa få ord har jag velat deklarera att jag kommer att rösta för Brommas bibehållande och att jag därmed kommer att vara konsekvent i min uppfattning.
Herr talman! Jag är tyvärr tvingad att med anledning av Olle Östrands oförsynta påstående, att jag här skulle komma med lögnaktigheter och försöka vilseleda kammaren, bestämt förneka detta. Det är minst sagt oförskämt att komma med sådana påståenden! Jag vidhåller att summan av linjeflyg, inrikes och utrikes, som i dag finns plus det allmänflyg som i dag utnyttjar IFR kräver två flygplatser i Stockholmsregionen.

Herr talman! Kommunikationsministern sade att utvecklingen av flygtrafiken kräver två flygplatser i Stockholmsregionen och att vi, om vi inte får två flygplatser, måste minska ned flygtrafiken. Det var detta som föranledde mitt inlägg. Jag tycker att de siffror jag tidigare nämnt visar att vad vi i dag saknar är ett nytt trafikpolitiskt beslut, och ett sådant, Bo Turesson, måste med all nödvändighet innebära att vi får en övergång till en energisnålare kollektiv trafik i vårt land. På så sätt kan det bli möjligt — och jag tror att det är helt sannolikt — att vi inom en överskådlig framtid kan klara oss med Arlanda för inrikestrafiken.
Herr talman! Som ett sista klarläggande till protokollet vill jag anföra följande. Jag sade tidigare att den socialdemokratiska regeringen enligt ett pressmeddelande av den 19 november 1975 hade fattat beslut om att avsluta flygverksamheten på Bromma flygplats senast den 1 juli 1977. I en replik senare sade kommunikationsministern att det inte var något regeringsbeslut, utan att det var kommunikationsminister Norling som själv var ute i det här ärendet. Det gällde alltså inte något formellt regeringsbeslut.

Herr talman! Mina uppgifter i den här debatten beträffande pressmeddelandet är alltså fullständigt korrekta.

Stockholmsregio Herr talman! Vad kommunikationsministern förnekade i debatten var — nen att pressmeddelandet hade det innehåll som jag redogjorde för. Det är ganska viktigt att komma ihåg. Jag har inte haft tillfälle att gå till kanslihuset för att se vad som står i regeringens protokoll, men jag hänvisade till vad som stod i pressmeddelandet.
Herr talman! Nu skall vi försöka hålla oss till sanningen, Oskar Lindkvist! Oskar Lindkvist påstod ju att det var fråga om ett regeringsbeslut. Jag sade att det inte gällde något regeringsbeslut utan något som stod i ett pressmeddelande. Detta kommer att framgå av riksdagens protokoll. Det är inte första gången som myten om att det var fråga om ett regeringsbeslut har förts fram. Efter det att jag första gången fick höra talas om detta gick jag igenom regeringens protokoll sida för sida. Jag har tagit med dem till kammaren, och Oskar Lindkvist får gärna tillbringa resten av natten över protokollsboken och söka efter detta regeringsbeslut —- han kommer icke att finna det. Det är det saken gäller.
Herr talman! Nej, jag är som de flesta andra medborgare i vårt land hänvisad till de pressmeddelanden om regeringens beslut som publiceras. I pressmeddelandet står att det är fråga om ett regeringsbeslut, och det är det som jag har hävdat i denna debatt.

Herr talman! Riksdagen har vid flera tillfällen begärt regeringsförslag om förnyelse av trafikpolitiken. Men trots att ett omfattande, remissbehandlat utredningsmaterial nu föreligger anser sig regeringen inte kunna presentera något övergripande förslag om den framtida trafikpolitiken som riksdagen uttalat sig för. Det är beklagligt. Av flera skäl är det emellertid nödvändigt att en ändring av sjöfartsavgifterna kommer till stånd. Därför tvingas vi nu acceptera en särlösning inom trafikpolitiken. Det förslag om nytt system för sjöfartsavgifter som riksdagen nu skall ta ställning till borde ha behandlats i anslutning till förslag om trafikpolitiken i stort. Trafikpolitiska utredningen har när den behandlat sjöfart föreslagit att nuvarande kostnadsansvar för farledsverksamheten bör bibehållas t. v. Farledsverksamheten skall betala sina egna kostnader. Den uppfattningen 187 har kommunikationsministern anslutit sig till. Vi har från socialdemokratiskt håll instämt i utredningens förslag i denna del, men vi vill betona att eventuella ändringar beträffande trafikgrenarnas kostnadsansvar i framtida trafikpolitiska beslut också kan innebära ändringar för kostnadsansvar som berör farledsverksamhet och sjöfart. Regeringens förslag om nytt system för de statliga sjöfartsavgifterna innebär att en särskild farledsvaruavgift införs för gods som transporteras med fartyg till och från Sverige. Nuvarande avgifter, kallade lokal och inrikes fyravgift, avskaffas. Kvar blir den allmänna fyravgiften, som i fortsättningen kort och gott skall kallas fyravgift. Avgifterna skulle i fortsättningen enligt förslaget i propositionen komma att bli 1:90 kr. ton för övrigt utrikes gods. Det kanske här bör nämnas att nettoton är ett rymdmått. För att exemplifiera vill jag säga att ett modernt containerfartyg för transocean trafik som kan lasta exempelvis 30 000 viktton kan ha ett nettotonnage på ca 16 000 nettoton. Ett kusttankfartyg som lastar 4 200 viktton kan ha ett nettotonnage på ca 1 700 nettoton. Det har inom hittillsvarande system för sjöfartsavgifterna varit möjligt för sjöfartsverket att göra vissa nedsättningar och i vissa fall också lämna restitution på avgifter. Vi har i den socialdemokratiska motionen, med nr 87, velat framhålla angelägenheten av att detta kommer till stånd också inom det nya avgiftssystemet. Då har vi tänkt på den transitotrafik som förekommer över svenska hamnar. Det gods som kommer till svensk hamn med främst transoceant seglande tonnage för omlastning och vidarebefordran till annat land kan, om sjöfartsavgifterna tas ut till fullo, tänkas ta vägen svensk hamn förbi och i stället omlastas i utländska hamnar som konkurrerar om fartyg och gods. Samma sak kan gälla det gods som skall skeppas ut transoceant. Ett enigt utskott har nu understrukit betydelsen av att transitogodset får avgiftsbefrielse. Vidare har ett enigt utskott ansett att om konkurrenssvårigheter uppstår på grund av sjöfartsavgifterna för järnmalmsexporten över Luleå hamn bör en nedsättning av avgifterna kunna aktualiseras. Dessa frågor hade också tagits upp i socialdemokratiska motioner. De avgiftsbefrielser och nedsättningar av sjöfartsavgifter som jag nu har berört har föranletts av vår uppfattning att det är nödvändigt att slå vakt om verksamhet och sysselsättningstillfällen som finns i svenska hamnar. För vissa exportindustrier som säljer lågvärdiga varor kan den nya farledsvaruavgiften och fyravgiften också verka konkurrensförsvårande. Sand-, grusoch makadamindustrins branschorganisation exempelvis har i skrivelse till utskottet framfört sitt bekymmer för att de nya och högre avgifterna skall försvåra försäljningen av grus och makadam till Väst tyskland och Danmark från Göteborgs och Bohus län samt Skåne och Nr 53 Blekinge. Nu förutsätter utskottet att rabattsystemet utvecklas så att kon Torsdagen den kurrensförsvårande effekter för exportföretag på grund av farledsvaru 15 december 1977 avgiften motverkas. Därmed skall i varje fall inte problemen genom CL detta nya system för sjöfartsavgifter — bli större för exportföretag som Nytt system för de arbetar med mycket små marginaler. statliga sjöfartsav Avgifterna för utrikes färjor har hittills totalt sett varit små, beroende = gifterna på att färjorna efter kort tid varje år sluppit den allmänna fyravgiften. Efter tolv resor har de befriats från avgift. Nu kommer den nya farledsvaruavgiften till, och därigenom kommer allt importoch exportgods som går på färjor att bli avgiftsbelagt. Därmed sker en viss jämkning i avgiftshänseende mellan transporter med ”vanliga” fartyg och färjor. Mot detta har vi inga invändningar. På grund av den kraftiga reaktion som framkommit från de allmänna hamnarna — de kommunalt förvaltade hamnarna —- mot sjöfartsverkets förslag att dessa skulle inkassera och sedan inleverera den statliga farledsvaruavgiften har vi från socialdemokratiskt håll i denna del av utskottsbetänkandet funnit anledning att göra ett särskilt yttrande. I propositionen är departementschefen inne på ett resonemang om att tullverket bör ansvara för debitering och uppbörd under vissa förutsättningar och villkor. Sjöfartsverkets förslag att de allmänna hamnarna skulle åta sig debitering och uppbörd av farledsvaruavgifter har alltså hamnarna avvisat. Den statliga sjöfartsavgift som hamnarna skulle inkassera av varuägarna för statens räkning kommer enligt Svenska hamnförbundet att av varuägarna uppfattas som en extra hamnpålaga. Dessutom skulle de allmänna hamnarna få utökade administrativa uppgifter och extra arbete med uppbörd av avgifter åt staten. Utrikes trafik som belastas med farledsvaruavgift skall i de flesta fall också erlägga fyravgift, och då denna skall uppbäras av tullverket synes det vara mest lämpligt att tullverket också uppbär farledsvaruavgifterna. Farledsvaruavgift som skall erläggas för gods som lastas eller lossas i enskilda hamnar och lastageplatser torde ofrånkomligen få uppbäras av tullverket. Utskottets borgerliga ledamöter finner det önskvärt att de allmänna hamnarna för sin del påtar sig uppgifterna med farledsvaruavgifterna. De enskilda hamnarna har man inte sagt något om. Vi hyser emellertid den uppfattningen att det mest lämpliga uppbördsförfarandet torde vara att nämnda statliga sjöfartsavgifter uppbärs av en myndighet, nämligen tullverket. I den händelse detta i något fall skulle vara mindre rationellt bör hamnen i fråga få utföra uppbörd av farledsvaruavgift efter en helt frivillig uppgörelse med berörda myndigheter. Bakom detta särskilda yttrande står samtliga s-ledamöter i trafikutskottet. Jag vill säga detta, eftersom ledamoten Olle Östrands namn av någon anledning inte kommit med i de tryckta handlingarna. Herr talman! Så här långt har ändå de socialdemokratiska motionerna och de yrkanden som där gjorts föranlett — med undantag av den sist berörda frågan — sådana förtydliganden och meningsuttryck i utskotts 189 betänkandet att vi som motionärer kan ställa oss bakom betänkandet i denna del. Här finns alltså inga reservationer. Men när vi kommer in på den del i propositionen som berör trafikpolitiska utredningens delbetänkande om åtgärder för att främja godstrafiken på Vänern och Mälaren, har vi haft skilda uppfattningar i utskottet. Det har föranlett reservation och särskild hemställan från vår sida.

Kommunikationsministern säger nu i regeringsförslaget dels att han ansluter sig till utredningens uppfattning, dels att det inte finns skäl att nu gå så långt som att jämställa kustoch inlandshamnar i avgiftshänseende. Men detta var ju själva kärnan i vad utredningen föreslagit. I stället har det nu presenterats ett förslag som blir en halvmesyr. Flera remissinstanser har betonat den samhällsekonomiska fördelen med möjligheter till insjötrafik. Med bättre förutsättningar för insjöfarten kan en betydande del tung landsvägstrafik avlastas vägnätet. Vi ser detta som något positivt. Det blir minskad olycksfrekvens, minskat vägslitage, minskad energiåtgång och en bättre miljö genom mindre mängd bilavgaser. Detta sammanfaller, herr talman, med vår målsättning för den framtida trafikpolitiken. Bättre och billigare transportmöjligheter för regionerna runt Vänern och speciellt inre delen av Mälaren med de särskilda problemen i Bergslagen får i dag ses som ett ytterst viktigt instrument i ansträngningarna att skapa förutsättningar för näringsliv och sysselsättning i dessa hårt trängda regioner. Trafikpolitiken måste samordnas med insatser för näringspolitik och regionalpolitik. Detta sammanfaller också med vår målsättning för den framtida trafikpolitiken. Därför anser vi att trafiken på våra inlandsfarvatten och dess hamnar i Vänern och Mälaren bör få arbeta under samma betingelser som sjöfarten på våra hamnar i övrigt. Det innebär att vi föreslår att de särskilda kanalavgifterna tas bort för såväl Vänern som Mälaren. Vårt förslag skulle kosta ca 10 milj.kr. per år. Vi föreslår att bortfallet av kanalavgifterna skall finansieras genom en ändring av sjöfartsavgifterna på så sätt att farledsvaruavgiften för mineraloljor som införs till landet höjs med erforderligt belopp. Enligt propositionen skulle avgiften per ton olja bli 1,90 kr. Med vårt förslag blir avgiften per ton olja omkring 30-35 öre högre. Beloppet 30-35 öre/ton i detta sammanhang torde vara försumbart ur prissynpunkt. Eftersom farledsvaruavgiften skall erläggas för all olja som importeras blir avgiften helt konkurrensneutral visavi andra kustavsnitt och hamnar. Nr 53 Och även fortsättningsvis: sjöfartens farledsverksamhet betalar sina Torsdagen den egna kostnader genom avgifter. Den borgerliga majoriteten i trafikut 15 december 1977 skottet vill ytterligare avvakta beslut om att jämställa inlandshamnarna. I med kusthamnarna. Till att börja med vill man avvakta en utvärdering = Nytt system för de om att transportstödet som i dag gäller för landtransporter skall gälla — statliga sjöfartsavockså för sjötransporter. På den punkten har emellertid trafikpolitiska — gifterna utredningen sagt att den inte ser ett utbyggt transportstöd som ett verksamt medel att slå vakt om Vänertrafiken. Vad majoriteten då väntar på är svårt att förstå. Herr talman! Det är angeläget att frågan om Vänerns och Mälarens framtida sjöfart löses nu. Under 1977 sjänk godskvantiteten på Vänern med 10 96 jämfört med 1976. Om inget nu görs blir det tillbakagång för 1978 också. För Mälartrafiken noteras också en tillbakagång. Det förslag som regeringen kommit med och som trafikutskottets majoritet ställt sig bakom ger endast marginella effekter och i vissa fall t.o.m. avgiftshöjningar. Stor risk föreligger inom berörda regioner att man i besvikelsen över att trafikpolitiska utredningens förslag inte genomförs nu kommer att inrikta sig på andra trafiklösningar. Det gäller bl.a. transporten av olja upp till Vänerområdet. Endast en tredjedel av oljan som förbrukas i Skaraborgs län går nu upp via kanalen. Med specialbyggda fartyg importeras USA-flis till Göteborgs hamn för vidare befordran till Munksjö och Gruvöns Bruk. Vid Gruvöns Bruk har investeringar gjorts i mottagningsanläggningar från fartyg. De stora kvantiteter flis som hittills har lossats i Göteborg har körts med bil till Gruvön och utsikterna för sjöfarten att under nuvarande förhållanden konkurrera med lastbilar är dåliga. Detta trots att de fartyg som kan transportera flisen är specialbyggda för detta ändamål och för returresor med last av skogsbruksprodukter. Vårt förslag om slopade kanalavgifter kan ge en transportlösning, som innebär att det blir färre lastbilar på vägarna. Från OK:s raffinaderi, där endast lastbil är alternativet till båttransport, transporteras oljan helt med bil till Skaraborgs län. På grund av kanalavgifterna är båten dyrare än bilen. Är det önskvärt och rimligt att t.ex. 100 lastbilar kör från Brofjorden till Västergötland med olja i stället för att ett kusttankfartyg på en enda resa kan ta med sig hela kvantiteten till exempelvis Lidköping? Eller är det bra att industrier som Degerfors Järnverk som ligger nära Kristinehamn och dess hamn har övergått till att med landtransport ta in sin olja? Jag ställer frågorna till dem de berör. Jag har upplysts om att flera terminalprojekt nu diskuteras för Vänerområdet och att sjöfarten har en chans att komma med i bilden. Men under nuvarande förhållanden har den inte det, och ytterligare uppskov i väntan på utvärderingar gör att terminalerna i stället blir planerade för landtransporter med långa, tunga, dieseldrivna, bullrande, vägslitande 191 landsvägsekipage. Sådant har vi, herr talman, velat undvika! Jag har märkt att frågan om insjötrafiken rönt berättigad uppmärksamhet i berörda regioner. En tidning i Värmland skriver i dag att kommunikationsministern i kväll förmodas ge något slags löfte för framtiden i riktning med vårt förslag. Men om det nu kommer ett sådant uttalande, vad vågar man då hoppas av det? Det fanns ju ett löfte också om ett nytt trafikpolitiskt beslut, men det försvann därför att det saknades pengar. Om kommunikationsministern vill ha men inte får pengar av sina 19 kolleger i regeringen, vad hjälper det då? Men tänker man sig att finansiera på annat sätt än över budgeten, då finns ju förslaget i den socialdemokratiska reservationen. Om den reservationen vinner kammarens bifall, då har ett problem av många lösts för kommunikationsminister Turesson, och ett stort steg har tagits för att förbättra transportsituationen i Vänern och Mälarområdet till gagn för det näringsliv och de människor som skall leva i dessa regioner. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen i trafikutskottets betänkande 1977/78:8.

Herr talman! Den svenska trafikpolitiken har sin utgångspunkt i att varje trafikgren skall bära sina egna kostnader. För sjöfartsverkets del har denna målsättning inte kunnat hållas de senaste åren. Detta har lett till att under innevarande budgetår beräknas det ackumulerade underskottet uppgå till storleksordningen 120 milj.kr. För att uppnå balans skulle de nuvarande lokala fyravgifterna behöva höjas väsentligt. Det är mot denna bakgrund sjöfartsverket redan i anslagsframställningen för budgetåret 1976/77 föreslog ett nytt system för de statliga sjöfartsavgifterna. Det innebar att man skulle lägga över en del av avgifterna på det gods som transporteras med fartygen på varuägarna. En ny avgift, farledsvaruavgift, skulle införas samtidigt som den inrikes fyravgiften avskaffades. Birger Rosqvist har just redogjort för det nya systemets uppbyggnad. För den händelse det inte framgick av den redogörelsen vill jag nämna att det i förslaget ingick att både inrikes och lokal fyravgift skulle avskaffas. Hela det nya systemet innebär en klar förenkling i jämförelse med det gamla, eftersom man förutom lotsningsavgiften bara får två avgifter mot tidigare tre. Systemets uppbyggnad syftar till att de svenska hamnarna inte skall missgynnas i konkurrensen med hamnarna på kontinenten. Utskottet har också kraftigt understrukit att så inte sker. I två motioner har möjligheterna till rabatter och restitutioner tagits upp. Utskottet är ense med motionärerna, vilket Birger Rosqvist också har redogjort för om att möjligheterna för sjöfartsverket att nedsätta sjö fartsavgifterna vad gäller såväl fyravgiften som farledsvaruavgiften skall Nr 53 bibehållas. I sammanhanget nämns utskeppningen av malm, men det Torsdagen den bör självfallet ses som ett exempel och kunna gälla även andra varuslag, 15 december 1977 t.ex. skogsprodukter. I den socialdemokratiska motionen har också yrkats I att hamnarna skall befrias från skyldighet att utföra debitering och upp Nytt system för de börd av farledsvaruavgifterna. Rosqvist har här anfört en rad betänk = statliga sjöfartsavligheter och menar att man skall föra över de uppgifterna på tullverket = gifterna och, om det är mindre rationellt, föra över dem på hamnarna. Det är bara omvänt mot vad som nu föreslås, herr Rosqvist. Det visar sig att det också är rationellt att sköta debiteringen över hamnarna. Förhandlingar pågår redan med företrädare för hamnarna om detta uppbördsarbete. Enligt vad jag erfarit förekommer det inget gnissel. Om hamnarna inte vill ta på sig uppgiften finns hela tiden tullverket som uppbördsmyndighet. Därför har vi yrkat avslag på motionen i den här delen. På grund av den bristande balans mellan intäkter och kostnader som jag inledningsvis berörde räknar departementschefen med att det nya avgiftssystemet skall träda i kraft redan den 1 januari 1978. Därmed får berörda parter en onormalt kort tid att anpassa sina taxor efter det nya systemet. Från utskottets sida har vi därför betonat vikten av att övergången till det nya systemet görs så smidig och enkel som möjligt. Särskilda svårigheter kan uppstå för färjetrafiken, som tidigare inte erlagt några liknande avgifter. Några särskilda passageraravgifter kommer inte att tas ut, men däremot kommer avgifter att utgå för passagerarnas bilar och husvagnar. Det hade varit önskvärt att ikraftträdandet i den delen redan enligt propositionen hade senarelagts med hänsyn till att tryckning av biljetter m.m. för säsongen redan borde ha skett. Utskottet har inte velat ta ställning till hur man i detalj bör lösa den här frågan för att undvika onödig irritation. Men vi förutsätter att avgiftssystemet utformas med största möjliga hänsyn till de svårigheter som kan uppkomma, vilket innebär möjlighet för regeringen att t.ex. senarelägga ikraftträdandet av avgifterna för personbilar och husvagnar till en skälig tidpunkt. Så har vi den del där vi i utskottet har delade meningar, och det gäller passageavgifterna i Trollhätte kanal och Södertälje kanal. Frågan har sin upprinnelse i motioner till riksdagen med begäran om översyn av transportstödsbestämmelserna för att eliminera påtalade konkurrensförskjutande verkningar som stödet medför mellan landoch sjötransporter i Vänerområdet. 1975 års riksdag hänsköt frågan till trafikpolitiska utredningen. Trafikutskottet antydde att frågorna också berörde passagekostnaderna via Göteborg till Vänern. Trafikpolitiska utredningen fann att ett transportstöd för Vänersjöfarten som motionärerna begärde med motsvarande begränsningar som för landtransporter skulle ge ett mycket litet bidrag och få begränsade verkningar. När vi i utredningen väl nått fram till den insikten, ansåg vi oss böra gå vidare och se på passeringsavgifterna för kanalsjöfarten. Det var uppenbart att en reducering av dessa skulle ge betydligt mer positiva 193 effekter. Utredningen stannade slutligen vid sitt förslag att kanaloch insjötrafiken inte skulle bära högre kostnader för sina leder än hamnarna vid kusten. Med denna grundsyn skulle följdriktigt motsvarande synpunkter åtminstone delvis läggas även på Södertälje kanal och Mälarsjöfarten. I propositionen som vi nu behandlar säger departementschefen att han inte funnit skäl att nu gå så långt som utredningen föreslagit. Jag fäster särskild vikt vid det lilla ordet ”nu”. Utskottsmajoriteten tolkar det så, att den föreslagna reduktionen utgör ett första steg mot fortsatt utjämning av kostnaderna för kanalsjöfarten. Sedan den trafikpolitiska utredningen lagt sina förslag om kostnadsansvaret, vilket är rätt nära förestående, borde de trafikpolitiska bedömningarna kunna underlättas även i fråga om jämförelser mellan landtransporter å ena sidan och inrikes kanaloch insjöfart å den andra sidan. Även den kommande översynen av transportstödet kan här spela en roll. Det är därför skäl att inte ta steget så snabbt som vi i utredningen tidigare föreslog. Flera remissinstanser har också vägande invändningar mot utredningens förslag. En anledning till att inte gå för snabbt fram var de synpunkter som framfördes från statens järnvägar och som just har med avvägning mellan järnvägstransporter och kanaltransporter att göra. Av de skäl jag har redovisat är det inte möjligt att bifalla den socialdemokratiska reservationen, som innebär att man vill genomföra den här utjämningen i ett enda steg. Det förefaller enkelt att endast höja farledsvaruavgiften för mineraloljor för att täcka in resterande kostnader. Den vägen är ganska äventyrlig, då man inte dessförinnan först har utrett bl.a. vilka konsekvenser man får av en så stor skillnad i farledsvaruavgift mellan mineraloljor och övrigt gods. Det är inte heller säkert, utan snarare osannolikt, att höjningen stannar vid 30 öre, som antyds i socialdemokraternas motion och reservation. Herr Rosqvist nämnde att skillnaden skulle utgöra 10 milj.kr. och jag har hört siffran 13 milj.kr. Det är nog så äventyrligt att här i kammaren utan vidare acceptera en sådan höjning utan förberedande förslag. Den sänkning som föreslås i propositionen och som nu tillstyrks av utskottsmajoriteten är ändå väsentlig. Det är ingen halvmesyr — ett betyg som herr Rosqvist gav. Däremot skulle man kunna kalla en lösning med skönsmässig höjning av avgiften för mineraloljorna för en halvmesyr, som man kanske skulle få problem med sedermera. Den i propositionen föreslagna sänkningen är mångfaldigt större än det transportstöd som motionärerna på sin tid begärde — och som svarade mot krav från den starka opinionen i just den här frågan om transportstödet bland skilda företrädare för Vänerregionen. Ur den synpunkten har de motionärerna och den opinionen blivit nästan över hövan bönhörda i de förslag som är framlagda i propositonen. Trafikpolitiska utredningen räknade med att med nu gällande avgiftssystem och avgiftsnivåer skulle avgiftsnedsättningarna enligt utredningens förslag kunna ligga vid i medeltal 3 kr./ton gods. Det nu framlagda förslaget, som riksdagen har att ta ställning till i dag, innebär en re = Nr 53 ducering jämfört med vattenfallsverkets förslag till ny kanaltaxa med nära 3 kr./ton gods. Jag skall sedan beröra frågan om avgiftslindring för trafiken på Sö = dertälje kanal, men jag vill först skjuta in ytterligare en replik mot herr — Nytt system för de Rosqvists mörkmålning av konsekvenserna av detta förslag. Den för = statliga sjöfartsavhållandevis lilla skillnaden mellan förslaget i propositionen och reser = gifterna vanternas förslag kan inte ensam vara en lösning på de stora regionalpolitiska problem som Birger Rosqvist talade om. Han gjorde en total mörkmålning, som inte riktigt stämmer. Hur mycket man än sänker de här avgifterna kan inte enbart en sådan sänkning lösa de här problemen. Sedan vill jag nämna något om avgiftslindringens verkan för trafiken på Södertälje kanal. Den beräknades i trafikpolitiska utredningens förslag uppgå till storleksordningen 1 kr./ton. Det förefaller mig, vid en översiktlig bedömning, som orå det föreliggande förslaget ger en nedsättning av nära nog samma storleksordning — kanske större. Räknat även efter nuvarande taxor gynnas Mälarhamnarna påtagligt jämfört med hamnarna vid kusten. Hamnar som Västerås och än mer Köping har mycket långa infartsleder. Att lotsavgifterna kan hållas oförändrade med införande av den nya farledsvaruavgiften, vilket förutsätts i propositionen, är därför till särskild fördel för dessa hamnar. Vidare bortfaller helt den också avståndsberoende lokala fyravgiften. Vad gäller kanaltaxan sker sänkningar för de flesta godsslagen. För väsentliga godsslag som spannmål, papper och pappersmassa liksom olika metaller minskar de totala kanalavgifterna med en tredjedel. För sågade trävaror är sänkningen ännu större, nämligen 50 96. Genom att den nya farledsvaruavgiftens avståndstillägg har hållits nere enligt propositionen jämfört med sjöfartsverkets förslag ökar de totala avgifterna för Mälarhamnarna med ca 14 96, medan ökningen för kusthamnarna ligger på i medeltal 50 96. Mälarhamnarnas konkurrenskraft hålls alltså väl uppe med det här förslaget. Slutligen förordar departementschefen att något krav på avkastning på de senaste årens investeringar i Trollhätte och Södertälje kanal t. v. ej bör ställas. Det innebär att kapitalkostnaderna inte skall slå igenom på de avgifter som tas ut av fartyg som passerar kanalerna. Därigenom undviks betydande taxehöjningar. Reservanterna föreslår att riksdagen skall slutligt fastslå att kapitalkostnaderna avskrivs. Det är sannolikt att så kommer att ske, men utskottsmajoriteten har för sin del antagit den motivering som statsrådet anfört som skäl för att senarelägga det definitiva beslutet om dessa kostnader. Därför har vi avstyrkt motionen på denna punkt. Herr talman! Med detta ber jag få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det förslag som vi från socialdemokratiskt håll presenterat i vår motion när det gäller Väneroch Mälartrafiken innebär att vi följer upp trafikpolitiska utredningens förslag. Det förvånar mig verkligen att utskottets talesman i denna fråga så frenetiskt argumenterar mot vårt förslag. Därmed argumenterar han nämligen också mot trafikpolitiska utredningens förslag. Fyra av de borgerliga ledamöter som undertecknat detta trafikutskottets betänkande finns också med som undertecknare av trafikpolitiska utredningens förslag. De tillhör nämligen denna utredning. Herr Sellgren står alltså här och argumenterar mot sig själv. Men man kanske inte skall förvånas. Herr Sellgren säger att man på socialdemokratiskt håll vill skynda på så förfärligt, att vi vill ta dessa beslut med en gång och genomföra dem i all hast.

Jag kan då inte förstå varför vi skulle vara ute alldeles för tidigt med detta. Vi har följt utredningens förslag. Bakom detta förslag står herr Sellgren och ytterligare tre av de borgerliga ledamöter som undertecknat trafikutskottets betänkande. Men dessa går nu emot vårt förslag, och det är litet märkligt. Vi vet inte heller vad förslaget om att lägga på mineraloljorna alla dessa ören skulle innebära, säger herr Sellgren. Jag förmodar, herr Sellgren, att sjöfartsverket i sitt förslag hoppade upp från 0 kr. till 1:90, det förslag som också kommunikationsministern har framlagt här. Jag vet inte vilka utredningar som ligger bakom att man just skulle stanna vid 1:90 kr. Jag antar att man gjorde det för att finansiera bortfallet av kanalavgifterna. Vi vill ta in 30-35 öre mer på denna vara, vilket skulle klara hela detta problem med kanalavgifterna på Trollhätte kanal upp till Vänern och Södertälje kanal upp till Mälaren. Vi anser att hamnarna där, precis som trafikpolitiska utredning har föreslagit, skall få leva och verka på samma villkor som alla andra hamnar i Sverige och bli debiterade på samma sätt.

Herr talman!

Jag har inte frenetiskt argumenterat mot utredningens förslag.

Det är den samlade bilden som är avgörande för vilka slutsatser. man kan dra. Jag har respekt för en sådan ordning. Min grundinställning Nytt system för de är fortfarande densamma som utredningens, nämligen att man skall ut = statliga sjöfartsavjämna kanalernas passagekostnader. gifterna Jag tar fasta på inte minst sådana remissinstanser som Svenska hamnförbundet, vars styrelse herr Rosqvist är ledamot av, som har avgivit ett i det närmaste mycket fränt remissyttrande över trafikpolitiska utredningens förslag. Hamnförbundet säger bl.a. att förslaget innebär ett grundskott mot det principiellt kostnadsanpassade avgiftssystem som nu gäller och därmed även indirekt mot den gällande hamnpolitiken. Detta är en frenetisk argumentation från Hamnförbundet, herr Rosqvist — styrelseledamot i Hamnförbundet. Det förslag vi framlade skulle anpassas till det nya avgiftssystemet för sjöfarten, vilket utredningen inte hade någon möjlighet att ta ställning till. Vi ansåg att förslaget skulle anpassas till avgiftssystemet, vilket också har skett. Varför kan man inte lägga på ytterligare utöver 1:90 kr.? Varför skall det vara just 1:90? Jo, 1:90 innebär 100 96 ökning av 95 öre, alltså dubbelt mot vad importoch exportgods i övrigt kostar. Mineraloljorna betalar bara för importen. Det är den enkla logiken i det sambandet. Sedan säger herr Rosqvist att det inte innebär någon fara att lägga på 30-35 öre. Tidigare var det 30 öre. Nu är man uppe i 35 öre. Fortsätt så är man snart uppe i 40, kanske 50 öre.
Herr talman! Utredningen var enig om sitt förslag. Herr Sellgren säger att det utsattes för en frän kritik från vissa håll, framför allt från Hamnförbundet. Jag vill påpeka för herr Sellgren att mitt namn inte stod under Hamnförbundets yttrande. De värderade ledamöterna av trafikutskottet, herrar Arne Persson, Rolf Clarkson, Carl-Wilhelm Lothigius och Rolf Sellgren, har ju tyckt att vi skall genomföra en utjämning av avgifterna, så att insjöhamnarna och kusthamnarna kommer i samma läge. Nu sade herr Sellgren att det förslaget gick ut på att utjämna passagekostnaderna mellan kanalerna i Sverige, men det är ju något helt annat, herr Sellgren. Detta är det väl inte meningen att vi skall göra. Det förefaller som om en del av dem som suttit i utredningen mera har suttit där på skoj och inte tagit de förslag vi har framfört på allvar. Den ende jag ser här som var med om utredningens förslag och som också finns med i utskottsbetänkandet — men där finns han på reservanternas sida — är Sven Mellqvist. Han har varit med i trafikpolitiska utredningen, och han står för det förslag som han där var med om att framföra.

Herr talman! Att det är helt lönlöst att diskutera i sak med herr Rosqvist vet jag av erfarenhet förut. Jag vill betona att den reducering av kanalavgifterna som föreslås i propositionen är väsentlig, och den är väsentlig i förhållande till de krav på transportstöd som tidigare framfördes från Vänerområdet. Utredningen kom fram till att om man skulle ge transportstöd för den trafik som går på kanal från Vänern så skulle det uppgå till någonting i storleksordningen 800 000 kr. per år. Den reduktion av kanalavgifterna som nu föreslås uppgår till nära 4 milj.kr., dvs. inemot en femdubbling av vad som behövdes för att tillmötesgå det tidigare kravet på transportstöd. Det är alltså fråga om en väsentlig reduktion. Sedan vill jag säga att den här exercisen med namn och ståndaktiga tennsoldater som inte tar hänsyn till remissinstanser och andra faktorer är en ganska lönlös debatt, herr Rosqvist.